Fru talman! Vad beträffar tilltron till den svenska alliansfriheten och neutraliteten finns det anledning att något utveckla mina inledande synpunkter. 61 Sveriges alliansfria politik syftande till neutralitet i händelse av krig i omvärlden stöds av ett allsidigt uppbyggt inriktat totalförsvar, utformat för att motstå skilda angreppsformer från skilda riktningar och verka i olika militärpolitiska lägen. Förberedelser och överläggningar som syftar till militär samverkan med främmande länder i krig är uteslutna. Detta innebär bl.a. att oavsett hur vi anskaffar försvarsmaterielen måste vi inom landet ha egen kompetens att utvärdera utländska system, utforma vår taktik, utbilda personal samt sköta underhåll och reparationer. Dessutom måste kompetens finnas för att utveckla sådana system som andra länder omger med särskild sekretess, t.ex. teletekniska motmedel. Det förhållandet att vi i Sverige dessutom har kapacitet att utveckla och tillverka kvalificerade vapen bör rimligtvis ytterligare bidra till omvärldens respekt för vår förmåga och vilja att hävda vårt oberoende. Det är dessutom svårare för andra länder att ifrågasätta trovärdigheten i neutraliteten om våra viktigaste vapensystem inte är identiska med utländska system. Alternativet till ett svenskt JAS-flygplan är inköp eller licenstillverkning av ett utländskt flygplan. Sveriges beroende av utlandet skulle i sådana fall sannolikt öka. I själva verket är ett viktigt motiv för att Sverige skall ta på sig den stora ekonomiska börda som det innebär att utveckla och anskaffa ett inhemskt flygplan just att skapa respekt för den svenska alliansfriheten och neutraliteten. — Beträffande frågan om vapenexporten fattade ju riksdagen nyligen ett beslut som anger vilka riktlinjer som skall gälla för den svenska vapenexporten. Dessa riktlinjer får självfallet också gälla för JAS projektet. Oswald Söderqvist oroar sig för att projektet kan bli dyrare än beräknat. Jag delar den oron. Den förra regeringen fastställde i ett särskilt regeringsbeslut en ekonomisk ram för hela JAS-systemet fram till år 2000. Denna ram var 25,7 miljarder kronor i det prisoch valutaläge som rådde i februari 1981. Som Oswald Söderqvist redan har anmärkt var dollarkursen i februari 1981 4:58 kr. I samma regeringsbeslut angav den förra regeringen principer för hur denna kostnadsram skulle prisomräknas. I enlighet med dessa principer har myndigheterna räknat om kostnadsramen till prisläget februari 1982, då en annan dollarkurs gällde. Ramen blir då 28,5 miljarder kronor, dvs. en ökning med ca 11 96. Nettoprisindex ökade under samma period med 10,5 96. Frågan om hur prisomräkningen av JAS-ramen skall göras kommer att ingå i den ekonomiska analysen av JAS-projektet. Jag vill självfallet inte föregripa resultatet av denna prövning. Det är, menar jag, synnerligen viktigt att givna ekonomiska ramar kan hållas och att eventuella kostnadsökningar kan mötas. JAS-systemet får således inte tränga ut andra angelägna uppgifter och ändamål ur försvarsramen.

Herr talman! Låt mig först ta upp frågan om neutraliteten. Det är ju den frågan, försvarsministern, som är det allvarliga i hela den här affären. Inga förberedelser och ingen samverkan får ske, sägs det, men här har ju, som försvarsministern själv säger i sitt interpellationssvar, Sverige gått in i förberedelser och i en långt driven samverkan och i ett samarbete med de fyra ledande staterna i NATO om att tillsammans med dem bygga ett militärt flygplan, som inte är svenskt. JAS är inget svenskt flygplan. Jag hoppas att försvarsministern inte vill påstå att det är det. Det är detta som gör denna fråga så allvarlig. Trots att det var illa nog för ett par år sedan när det gällde Viggen och dessförinnan Draken, Lansen, Tunnan m.fl. flygplan, är JAS-projektet dock något nytt. Vi har aldrig tidigare haft ett sådant projekt i nära samarbete och samverkan med stater från något av de stora militära blocken. Vi har köpt flygplansdelar, men vi har inte haft samverkansavtal mellan svenska industrier och t.ex. amerikanska. Det är detta som är nytt och oroande. Jag skulle vilja säga att det är nästan lättsinnigt att uttrycka det så som försvarsministern gör i interpellationssvaret, att detta ”i och för sig inte rubbar tilltron till den svenska alliansfriheten och neutraliteten”. Man kan ju göra ett tankeexperiment och fundera över hur reaktionen skulle ha blivit, om Sverige hade inlett motsvarande samarbete med t.ex. Warszawapakten. Vad skulle man då ha sagt i USA och i NATO högkvarteren? Det är ju en hypotetisk fråga, men det kan vara intressant att ställa den. Jag menar att man har kommit i ett läge som är farligt för tilltron till vår vilja till alliansfrihet och neutralitet. Försvarsministern talar här om köp från andra länder och upprepar gamla välkända argument. Men — för att återgå till era sju punkter från i våras — hur vill ni göra beträffande p. 7? Där sade ni: ”För den framtida planeringen inom flygindustrin bör det klargöras att något nytt projekt för utveckling av flygplan ej kan vara aktuellt när utvecklingsarbetena för JAS börjar minska i 1990-talets början. Industrin måste därför inrikta arbetet mot en på i huvudsak civil produktion baserad flygindustri.” Varifrån skall ni köpa flygplan till det svenska militära försvaret när JAS blir gammalt? Då gäller tydligen inte längre det som ni står här och säger i dag, utan då går det tydligen bra att köpa — eller hur det skall lösas. Det är mycket som inte stämmer här. Jag vill bara fastslå än en gång att detta är allvarligt just för tilltron till den svenska alliansfriheten och neutraliteten. Sedan till vapenexporten. Visst skall våra bestämmelser gälla — det är självklart. Också här är det allvarligt, för vi kommer nu i ett nytt läge. Förut har det gällt att kontrollera våra egna företag, så att de inte skulle sälja till Indonesien och andra skumma stater dit vi egentligen inte vill sälja några vapen. Men nu är vi indragna i samarbete med bl.a. Frankrike, för att inte tala om USA, de stora vapenexportörerna i världen, som sprider sina vapen överallt utan någon som helst återhållsamhet. Det kan alltså bli svenska produkter, tillverkade vid Saab i Linköping eller Volvo Flygmotor AB i Trollhättan, som placeras in i den franska eller engelska versionen av JAS och säljs utan att vi kan säga någonting. Det är ju åter en allvarlig miss. Hur skall detta kunna bevakas, och hur går det ihop med våra bestämmelser på vapenexportområdet? Det är en mycket allvarlig fråga, som måste övervägas noggrant, annars sitter vi där om några år och säljer vapendelar inom JAS-projektets ram, kanske till stater där vi aldrig ville se dem dyka upp. Det är bra att försvarsministern ser allvarligt på kostnaderna. Jag hade inte väntat mig något annat heller. Det är ju viktigt att vi ser över detta. Det framfördes redan i vintras och i våras uppgifter om att de 28 miljarderna i verkligheten var både 31 och 32 miljarder, bl.a. från annat håll inom försvarsmakten. Man får lägga på kostnader. Men vi skall kanske inte uppehålla oss mera vid det i dag, som sagt, eftersom försvarsministern vill avvakta den analys som skall göras. Det finns säkert anledning att återkomma till frågan om kostnaderna.
Herr talman! Givetvis kommer de sju socialdemokratiska punkterna att ingå i den prövning som nu görs i försvarsdepartementet.

Herr talman! Då konstaterar jag att, om detta skall gälla, är det bara för den nye försvarsministern och den socialdemokratiska regeringen att spola JAS-projektet.

Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Det avkastningskrav som regeringen fastställt för domänverket för åren 1980-1984 innebär att verket skall inleverera 30 milj.kr. plus 30 96 av årsvinsten per år. Jag anser inte att det finns anledning att ta upp avkastningsfrågan till prövning förrän det blir aktuellt inför nästa femårsperiod. När det gäller domänverkets markaffärer är det riktigt att vissa markområden tidigare har överförts från domänfonden till jordfonden. Enligt vad jag har erfarit kommer några ytterligare markförsäljningar av den här arten inte att bli aktuella. Domänverket har enligt sin instruktion möjlighet att förvärva mark till ett belopp motsvarande i huvudsak värdet av gjorda fastighetsförsäljningar. Jag kan nämna att domänverket under år 1981 använde 318 milj.kr. till inköp av fastigheter och fastighetsägande aktiebolag. Domänverket förvärvade därigenom direkt eller indirekt fastigheter med en total areal på 67 700 hektar. Under samma år såldes 12 800 hektar för 71 milj.kr. Jag avser inte att föreslå regeringen några särskilda åtgärder för att öka domänverkets möjligheter att köpa mark, utan jag anser att markförvärv får ske inom ramen för vad verket självt kan finansiera. John Andersson berör vidare sysselsättningen inom skogsbruket i norra Sverige. Domänverkets verksamhetspolitik är bl.a. inriktad på att bedriva ett uthålligt skogsbruk även i de nordligaste länen, där avkastningen på skogsbruket inte är godtagbar från företagsekonomisk synpunkt. Verket bidrar därmed till att trygga sysselsättningen inom skogslänen. Därutöver sysselsätter verket årligen ett betydande antal människor i beredskapsarbeten. Med anledning av frågan om rotpostförsäljning och anlitande av entreprenörer vill jag framhålla att domänverkets huvuduppgift är att bedriva ett uthålligt, effektivt skogsbruk. Jag utgår från att domänverkets val av strategi vidt.ex. försäljning av rotposter och anlitande av entreprenörer ligger i linje med företagets verksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på mina frågor. Svaret väcker dock förvåning — det måste jag erkänna, och detta av olika skäl. Bakgrunden till mina frågor är ett representantskapsmöte i min skogsavdelning som hölls i början av oktober. Där framförde anställda i domänverket starka farhågor för den framtida utvecklingen inom domänverket. Ett uttalande har även gjorts av två skogsavdelningar i Norrbotten. Det är alltså de anställdas och de fackliga avdelningarnas oro för framtiden som är skälet till mina frågor. Jag tror inte att de hade väntat sig ett sådant här svar, allra minst från en som tills helt nyligen varit fackordförande och som nu är ansvarigt statsråd i en socialdemokratisk regering. Något annat kan man inte utläsa av det uttalande som de två avdelningarna i Norrbotten gjort.

Men för att undvika eventuella missförstånd eller en feltolkning vill jag beröra de fem frågeställningarna för att, om möjligt, få kompletterande svar. Min första fråga gällde domänverkets avkastningskrav. Statsrådet finner inte någon anledning till omprövning förrän det blir aktuellt inför nästa femårsperiod. Den femte fråga jag ställde, nämligen om ökningen av rotpostförsäljning och anlitande av entreprenörer i verket, hänger intimt samman med detta avkastningskrav. Förre generaldirektören Folke Rydbo myntade uttrycket: ”Vi skall ta ut virke med våra maskiner och vårt folk.” Denna policy skall nu tydligen överges eller åtminstone naggas i kanten. Orsaken till denna förändring kan inte vara något annat än just avkastningskravet, eller har statsrådet Roine Carlsson någon annan förklaring att ge? Är det möjligen så att verket genom att anlita entreprenörer och genom att sälja skog på rot slipper undan en del kostnader bl.a. för sociala avgifter? Det ökar naturligtvis avkastningen, men det går ut över antalet anställda. I exempelvis Vilhelmina revir räknar man med att avveckla två skördarsystem, vilket berör en halv arbetsledare och åtta till tio maskinförare. I fyra inlandsrevir inom Umeå region kommer de egna resurserna att begränsas till 85 9. Enligt min mening har inget vunnits med att domänverket har ett avkastningskrav, om följden blir att människor mister sina arbeten eller att ingen nyrekrytering sker. Alternativet till detta är att sysselsättas genom AMS försorg eller vad som är vanligast i dag, att gå arbetslös. Det saknas ju inte arbetsuppgifter i de statliga skogarna, där bl.a. skogsvården är lika eftersatt som på andra håll i skogsbruket. Där kommer min fjärde fråga in i bilden. Den gäller ökade resurser till domänverket för att bekämpa arbetslösheten. Såvitt jag kan se har inte statsrådet gett något svar alls på den frågan. I dessa tider med stor arbetslöshet — skogsarbetarna har den högsta — borde domänverket ges ökade resurser, bl.a. då för skogsvårdsåtgärder. Detta skulle ju resultera i en ökad sysselsättning i skogsbygderna och även bli en bra investering för framtiden. Det borde ju vara ett bra alternativ till arbetslöshet och AMS-arbete. Jag får beklaga att statsrådet inte har någon mening alls om denna frågeställning. Den tredje frågan berör domänverkets förvärvspolitik — om den borde vara mera aktiv. Här har jag fått ett klart svar. Några särskilda åtgärder för att öka domänverkets möjligheter att köpa mark kommer inte att föreslås. När det gäller försäljningen av domänverkets mark gällde min andra fråga om några initiativ skulle tas för att stoppa försäljningen av domänverkets skogsmark. I svaret säger statsrådet: ”När det gäller domänverkets markaffärer är det riktigt att vissa markområden tidigare har överförts från domänfonden till jordfonden. Enligt vad jag har erfarit kommer några ytterligare markförsäljningar av den här arten inte att bli aktuella.” Av den här arten, säger statsrådet. Betyder det att andra former av försäljning är tänkbara, eller vad menar statsrådet med en sådan formulering? Jag tror att ett klart besked om att försäljning av domänverkets skogsmark skall upphöra är det som de anställda och de fackliga organisationerna väntar på. Jag har här ett nummer av Umeå regions kontaktblad som kom i veckan, alltså alldeles färskt. En stor rubrik lyder: ”Ska vi lämna skogen till jordfonden?” Jag skall citera ett litet stycke. ”Lantbruksstyrelsen har hos domänverket begärt överföring av mark till jordfonden. Mark som överföres till jordfonden disponeras av lantbruksstyrelsen efter eget gottfinnande. Huvudkontoret har nu bett om yttrande från regionledningen. Det finns kanske ingen anledning till spekulation om dessa överföringar ännu. Men det rör sig om 5 400 ha skogsmark och 1323 ha övrig mark dvs. totalt 6 723 hektar mark som kan försvinna från regionens markinnehav.” Hur blir det med denna begäran och med andra propåer om markköp? Kan statsrådet ge ett klart besked om att dessa köp är inaktuella, nu och i framtiden? Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att domänverket har stora markinnehav i Norrland, i synnerhet i dess inland. Av detta följer att domänverkets verksamhet har stor betydelse ur regionalpolitisk synpunkt. Det är att beklaga om domänverket börjar göra avsteg från sin tidigare policy, som kom till uttryck i uttalandet: ”Vi skall ta ut virke med våra maskiner och vårt folk.” Det är också att beklaga att domänverket skall sälja skogsmark, när tusentals skogsfastigheter inte brukas. Det är slutligen att beklaga att domänverket inte används aktivt för att bekämpa den höga arbetslösheten. Det var min och även andras förhoppning att det svar som lämnades här i dag skulle ge positiva besked till de anställda. Tyvärr kan jag inte göra bedömningen att så har skett, såvida jag inte har tolkat svaret felaktigt. Om så är fallet, har ju statsrådet Roine Carlsson nu möjlighet att vidareutveckla detta.

Herr talman! Skogsarbetarna har länge kämpat mot hotet att förlora sina arbetsplatser. Ett av de allvarligaste ingreppen i nuvarande arbetsorganisation som kunde göras vore att fullfölja planerna på en försäljning av betydande arealer av domänverkets mark i norra Sverige. På många revir skulle försäljningarna leda till direkta avskedanden, på andra till att basen för framtida verksamhet krymptes. En utökning av arealen skogsmark för många jordbruksfastigheter kan få positiva effekter på brukarens möjligheter att upprätthålla en jämn och hög sysselsättning. Det kan därför finnas starka skäl att tillgodose behovet av tillköp till sådana fastigheter som bebos och brukas aktivt. Men om samhället skall kunna lösa dessa problem, måste en ny jordbruksoch skogspolitik skapas. För privatägda jordbruksoch skogsfastigheter borde en sådan ha bl.a. följande innehåll: Boplikten måste skärpas. Bra skogsvård och avverkning efter tillväxt skall vara självklarheter. Lantbruksnämnderna måste göra större insatser för avveckling av sterbhus — där finns tillräckliga arealer skogsmark för att tillgodose aktiva brukares behov. Domänverkets andel av skogsmarken bör bibehållas och, om möjligt, utökas. I Norrbotten planeras nu försäljning av 7068 hektar mark. Är detta förenligt med en bra skogspolitik? Kan detta ha något att skaffa med en bra skogsarbetarpolitik?

Herr talman! Till vad John Andersson sade finns det bara några få saker att tillägga. Hans tolkning av orden ”av den här arten” gäller de frågor som han nu har ställt. Hur utvecklingen blir framöver, och vad det kan vara som John Andersson har i åtanke är omöjligt för mig att beröra i det här svaret. Därför har jag inget annat yttrande på den punkten än att det som nu har kommit fram är att ytterligare markförsäljningar av den här arten inte blir aktuella. Paul Lestander får jag hänvisa till samma del i mitt svar. Svaret är givet med utgångspunkt i den fråga som är ställd. Jag är inte beredd att här i dag ställa ut några växlar på lång sikt.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Roine Carlsson, för nu tolkar jag svaret då det gäller markförsäljningen så, att de här aktuella försäljningarna inte kommer till stånd. Jag är glad över att få ett sådant konkret svar. Men jag hade också ställt fyra andra frågor. Jag måste tyvärr konstatera att då det gäller frågan om att ge domänverket ökade resurser för att bekämpa arbetslösheten har statsrådet Roine Carlsson ingen mening. Jag tycks ha ett litet stöd i näringsutskottets betänkande 1979/80:46, där man understryker vikten av att statens skogar kan utnyttjas i sysselsättningsfrämjande syfte. Jag menar att läget, främst i Norrland, i dag är av den arten att man med fördel skulle kunna gå via domänverket för att bekämpa arbetslösheten. Beträffande min fråga om rotpostförsäljningen och anlitande av entreprenörer säger statsrådet Roine Carlsson att han utgår från att domänverkets val av strategi vid t.ex. försäljning av rotposter och anlitande av entreprenörer ligger i linje med företagets verksamhet. Det är på inget sätt ett svar på min fråga. Jag tycker att vi borde vara överens i de här frågorna, eftersom vi båda är fackföreningsmän — låt vara att jag inte har nått samma höjd som statsrådet Roine Carlsson. Jag har stannat vid att vara ledamot i avtalsrådet. Vi borde ha samma känsla för just dessa frågor som handlar om att människor anställda inom domänverket riskerar att mista sina jobb på grund av avkastningskravet. Man anlitar entreprenörer och säljer skog på rot för att slippa vissa utgifter. Det tycker åtminstone jag är mycket dålig politik från ett Nr 21 statligt företag. Måndagen den Jag konstaterar tyvärr att beträffande dessa frågor har statsrådet Roine 8 november 1982 Carlsson inte någon mening. Eller också tycker statsrådet att det är bra som det är och att snöbollen skall få rulla vidare. Om verksamheten
Herr talman! Tyvärr kan jag inte göra samma tolkning som John Andersson. Jag förstår att anledningen till att man har begärt att få överföra dessa arealer från domänfonden till jordfonden är att man förbereder en försäljning av dem. Det är ett väldigt negativt svar. Jag konstaterar att statsrådet säger att han inte vill ställa ut några växlar på framtiden. Vi har alltså gjort olika bedömningar om vad som är en bra politik för skogsarbetarna i norra Sverige. Det är tyvärr bara att konstatera.

Herr talman! Jag har ställt frågan med tanke på det förhållandet att byggnadsarbetare i bl.a. mitt hemlän har råkat illa ut på försäkringskassan vid fastställandet av deras sjukpenninggrundande inkomst. De har där blivit mycket styvmoderligt behandlade. Det som framför allt har framkommit är att försäkringskassan nu, när arbetslösheten är mer permanent än tidigare, har försökt räkna tillbaka den lägre årsinkomst som de har fått till följd av att de har varit arbetslösa. Byggnadsarbetarna har alltså haft flera arbetslöshetsperioder och därför fått lägre årsinkomst. Som framgår av svaret skall sjukpenningen beräknas med hänsyn till den förväntade inkomsten. Detta innebär att de som är projektanställda och drabbas av denna svåra arbetsmarknadssituation får en lägre årsinkomst. Ersättningen från A-kassan räknas inte heller som sjukpenninggrundande inkomst. Detta gör att försäkringskassan nu, om jag använder ett milt ord, förföljer dessa människor — med vissa reservationer. De får icke en reallöneutveckling när det gäller den sjukpenninggrundande inkomsten. Inom försäkringskassan har man haft diskussioner om vilken bedömning man skall göra. Går man tillbaka tre år i tiden, finner man att en byggnadsarbetare då hade betydligt lägre faktisk inkomst. Om sjukpenningen grundas på den inkomsten betyder det, att om dessa byggnadsarbetare blir sjuka under den tid de arbetar, får de betydligt lägre sjukpenning än de skulle ha. De kommer alltså inte att följa med i den utveckling som sker för deras arbetskamrater. Detta är ett allvarligt problem för de människor som är projektanställda. Jag finner i svaret, som jag tackar för, en viss förståelse när det gäller detta problem. Samtidigt finns det där en brasklapp, att en översyn skall ske inom ramen för ekonomiska resurser. Jag undrar om inte detta är en rättvisefråga, en jämlikhetsfråga, för de människor som är projektanställda, att arbetslös het icke skall drabba på det här sättet. De drabbas ju även när de blir långtidssjukskrivna och när de blir förtidspensionerade. Har de en för låg sjukpenninggrundande inkomst, kommer det att förfölja dem under lång tid i livet. Jag skulle vilja fråga socialministern: Är det inte en rättviseoch jämlikhetsfråga för en arbetarregering att se till att i första hand dessa byggnadsarbetare, som drabbas av det kapitalistiska samhällets arbetslöshet och planlöshet, slipper drabbas när de blir sjuka?

Herr talman! Nu kanske jag kan tacka helhjärtat för svaret. Såvitt jag förstår kommer det att ske en uppföljning från regeringens sida, så att det i framtiden inte skall bli några besvärligheter för de byggnadsarbetare som råkar i denna situation. Man kunde då först fundera över om inte A-kasseersättningen skulle kunna räknas in i grundbeloppet. Många byggnadsarbetare som hamnar i denna situation är mycket irriterade över att den räknas bort. Dessa problem kan alltså lösas på många sätt. Dessutom säger nu socialministern att det kanske rör sig om enstaka företeelser. Och om de inte har någon större bredd, kan det inte finnas några större ekonomiska problem, som gör att det uppstår träta mellan finansdepartementet och socialdepartementet i denna fråga. Jag tror i stället att man kan se detta som en självklarhet. Men när försäkringskassan handlägger sådana här frågor blir man naturligtvis orolig över den svenska byråkratin. Det sägs: ”Som regel sänks inte den försäkrades SGI, dvs. den sjukpenninggrundande inkomsten, under arbetslöshet. Detta får dock inte bli en självklarhet.” Jag hoppas att socialminister Andersson ser till att det blir en självklarhet att man har en ordentlig sjukpenning.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har — mot bakgrund av ett tänkt fall rörande beräkning av räntetillägg för arrendators bostad — frågat mig om jag avser att i samband med den aviserade översynen av skatteomläggningen ta upp sådana förmodligen inte avsedda konsekvenser av avdragsbegränsningen som uppkommer i det angivna fallet. Det fall som tas upp i frågan har uppmärksammats. För att undvika oklarheter i tillämpningen kommer ett förslag till förtydligande av den ifrågavarande bestämmelsen inom kort att föreläggas riksdagen. Därav skall framgå att räntetillägg bara görs för bostad som tillhör den skattskyldige.
Herr talman! Jag tackar ekonomioch budgetministern för svaret. Det är ett positivt svar, och jag hoppas att den aviserade lagändringen kommer att få en tillfredsställande utformning. Räntetillägg skulle ju enligt beslutet om reformerad inkomstbeskattning ”göras med ett belopp motsvarande den del av räntekostnaderna på låneskulderna i förvärvskällan som belöper på den egna bostaden. På bostadsbyggnaden och därtill hörande tomtmark skall anses belöpa så stor del av dessa räntekostnader som byggnadens och tomtmarkens taxeringsvärde utgör av värdet av samtliga tillgångar i förvärvskällan.” Till dem som skulle redovisa bostadsförmån på jordbruksfastighet hör också arrendatorer som bor på gården. Det betyder, om ingen lagändring skulle ha gjorts i det här avseendet, att också arrendatorer skulle ha behövt proportionera sina räntekostnader på mangårdsbyggnaden och på övriga tillgångar i förvärvskällan, och detta trots att de inte äger jordbruket eller mangårdsbyggnaden. Riksskatteverket har i sitt utbildningsmaterial två exempel som belyser detta. Arrendatorn skulle påföras räntetillägg på i det ena fallet över 150 000 kr. och i det andra fallet över 80 000 kr. Även om detta är extrema fall, skulle många arrendatorer genom ett sådant räntetillägg komma över brytpunkten och påföras tilläggsskatt. Det bästa skulle naturligtvis enligt vår uppfattning vara om hela avdragsbegränsningen frångicks. Är man inte beredd till en sådan lösning, är det ändå mycket bra att sådana här knappast avsedda konsekvenser rättas till i tid. Jag avvaktar med intresse den aviserade propositionen.

Herr talman! Kjell Johansson har frågat mig om regeringen avser att framlägga förslag om skärpt realisationsvinstbeskattning vid aktieförsäljning. Svaret är nej. Någon skärpning av realisationsvinstbeskattningen vid aktieförsäljningar är inte aktuell.

Herr talman! Jag vill tacka ekonomioch budgetministern för det snabba svaret. I själva verket fick jag det ju redan i går genom massmedia. Aktiemarknaden har de senaste veckorna befunnit sig i ett läge som måste betecknas som nervöst. Det är väl mot den bakgrunden man får se gårdagens brandkårsutryckning. Den behövdes helt enkelt efter alla de svepande och opreciserade uttalanden som regeringen gjort efter regeringsskiftet. Jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen inte överväger några åtgärder då det gäller realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av aktier. Denna glädje förtas dock helt av det som regeringen gör i stället. Att vid sidan av de åtgärder som regeringen aviserat också skärpa realisationsvinstbeskattningen hade naturligtvis varit ohållbart. Tidigare regeringar fick lägga ner stor möda på att få aktiemarknaden att fungera bättre. Jag efterlyser nu från regeringens sida ett handlag som gör att marknaden kan fortsätta att fungera på ett lungt och stabilt sätt. Ingen är betjänt av att sparandet på nytt koncentreras mot icke-produktiva objekt. Vi har kommit fram till en situation där företagens försörjning med riskkapital fungerar på ett naturligt sätt genom en fungerande aktiemarknad. Den oro jag kände och som fick mig att ställa frågan var att regeringens åtgärder skulle ändra på detta. Den oron är ingalunda stillad i dag. Tvärtom! Regeringen har meddelat avsikten att — som man uttrycker det — begränsa de fördelaktiga villkoren för det s.k. skattesparandet. De åtgärder regeringen aviserar är entydiga och har till syfte att försämra aktieägandet visavi andra placeringar. Det är självklart att man som liberal oroas av den kollektivisering av samhället som nu sker. Regeringens nu aviserade förslag att föra över vinstmedel från företagen till en kollektiv fond är ett led i en systematisk överföring av resurser och makt från den enskilda individen till kollektivet. Det uttrycker enligt min mening ett misstroende mot människorna i vårt land, och den skrapar på den livsnerv för vårt välstånd som en marknadsekonomi, baserad på ett fritt företagande, utgör.

Herr talman! Riksdagens debattregler är mycket liberala, och det utnyttjade Kjell Johansson till att ta upp ett helt annat ämne än hans fråga avsåg. Låt mig bara säga om aktiesparandet, som nu enligt Kjell Johansson skulle kollektiviseras — om jag förstod honom rätt —, att det efter de förslag vi kommer att presentera för riksdagen i morgon fortfarande kvarstår betydande favörer för dem som väljer att köpa aktier. Vi har gjort på detta sätt, eftersom vi inte önskar att aktiemarknaden skall utsättas för någon skada eller några andra nackdelar till följd av den politik vi för. Men eftersom denna diskussion naturligtvis kommer att pågå mycket länge vill jag bara påpeka en enda sak. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde den 8 oktober har aktievärdena stigit med ungefär 10 miljarder kronor. Det påstår Kjell Johansson skulle vara ett resultat av de illasinnade och svepande uttalanden vi gjort för att försämra villkoren för aktiesparandet. Man måste fråga sig hur dessa aktieköpare är funtade. Om de får höra talas om illasinnade och dolska planer och hör svepande uttalanden om kollektivisering och marknadsekonomins upphörande, så köper de aktier mer än någonsin! Kan det möjligen vara så, herr talman, att de som agerar på aktiemarknaden har upptäckt att landet har fått en regering som för en ekonomisk politik med en viss kraft och konsekvens, vilket kommer att förbättra industrins arbetsvillkor, lönsamhet och framtidsutsikter? Det kan vara just det som ligger bakom en del av reaktionerna på aktiebörsen. Att aktiemarknaden sedan på grund av ryktesspriderier vid några tillfällen utsatts för den andra reaktionen, nämligen att aktiekurserna tillfälligtvis har sjunkit, är en helt annan sak. Jag bara noterar att efter det uttalande jag gjorde i går, så hämtade sig kurserna på aktiebörsen och steg t.o.m. i går eftermiddag. Värre tycks det inte vara ställt med de svenska aktieägarna än att de uthärdar, överlever och t.o.m. blomstrar under de här villkoren.

Herr talman! Jag är ledsen om jag överskridit riksdagens debattregler. Jag skall inte förlänga den här debatten i onödan och förstår ju att jag kommit litet vid sidan av det ämne som vi egentligen skulle debattera. Jag inser att det är gott och väl när det gäller utvecklingen hittills på aktiemarknaden, och jag hoppas på en fortsättning i det avseendet. Det ligger, tycker jag, i allas intresse att vi kan behålla en fungerande aktiemarknad som gör att näringslivet kan tillföras riskvilligt kapital på ett korrekt sätt och i den takt som behövs. Då måste man, som jag sade, ha ett visst handlag. Jag hoppas att regeringen även i fortsättningen skall visa att den har ett sådant handlag.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta åtgärder för en järnsvampstillverkning i Norrbotten. Frågan tar upp ett aktuellt problem inom svensk stålhantering, nämligen det ökande skrotberoendet. Behovet av skrot måste i stigande grad täckas genom import. F. n. kan skrot importeras i tillräcklig mängd till acceptabla priser. Detta förhållande kan dock snabbt förändras i ett annat konjunkturläge. Den utredning som stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, initierat för att studera tänkbara alternativ till ökad skrotimport, bl.a. ökad produktion av järnsvamp, är enligt vad jag har erfarit inne i sitt slutskede, och resultatet kommer att redovisas för regeringen när arbetet slutförts. Enligt min bedömning bör denna redovisning föreligga innan frågan om en eventuell utökad järnsvampstillverkning i landet övervägs närmare.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att industriministern i nuvarande utredningsläge inte vill ge något entydigt och slutgiltigt besked i frågan. Men det är egendomligt att man inte på något sätt anger en regeringens marschriktning i det här avseendet — det finns ju en arbetande utredning. Läget i malmfälten är svårt, och man upplever en väldigt djupgående kris inom LKAB. Förutsättningen för att den krisen skall kunna lösas är att man tar till vara de förädlingsmöjligheter som finns i malmfälten. Då frågar jag: Anser industriministern att jobb åt malmfältens arbetare i Norrbotten är ett bärande skäl för satsning på exempelvis järnsvampstillverkning— om nämnda utredning i övrigt skulle ge ett positivt besked? Och är knappheten på skrot i sig inte skäl nog för att investera för Norrbottens framtid?

Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att medverka till ny produktion och ny sysselsättning i malmfälten, tvärtom. Jag skulle vara utomordentligt glad om det fanns projekt att tillföra Norrbotten och malmfälten, just för sysselsättningens skull. Men när man studerar olika projekt måste man hela tiden veta om det är fråga om projekt som har bärighet. Utgångspunkten måste också vara ekonomisk bärighet. Jag har studerat frågan mycket noga. Jag delar frågeställarens uppfattning att järnsvamp utifrån tekniska utgångspunkter är ett utmärkt ersättningsmaterial för skrot och att vi så långt det är möjligt också bör klara vår stålindustri med jus" inhemsk råvara. Järnsvampens betydelse som råvara för stålindustrin är naturligtvis stor, men av främst ekonomiska skäl är den marginell just nu. En bidragande orsak till att man inte utan vidare kan göra en bedömning utan att ha fått fram utredningsmaterialet är den svaga internationella stålkonjunkturen, som innebär att efterfrågan på skrot och andra stålråvaror, t.ex. järnsvamp, nu är svag. Jag tycker att det är utmärkt att svenska företag bedriver ett utvecklingsarbete på järnsvampsområdet. Jag vill tillägga att det är av betydelse att vi kan använda järnsvamp som råvara i stålindustrin. Det utvecklingsarbete som nu bedrivs kommer jag att följa med stor uppmärksamhet. Jag tycker att vi bör avvakta den utredning som jag nämnde i mitt svar, så att vi inte först gör ett ställningstagande och sedan får utredningen. Det dröjer ändå bara några veckor, och om det blir aktuellt kan ju Paul Lestander återkomma med en ny fråga.

Herr talman! Jag vill notera det positiva i att industriministern är beredd att satsa på Norrbotten, om realistiska projekt kan komma fram. Med hänsyn till den delen av innehållet vill jag också tacka för svaret. Jag ämnar inte utöka debatten ytterligare.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Rune Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen vid Håvreströms Bruk. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Håvreströms Bruk ägs av AB Klippans Finpappersbruk, som är ett helägt dotterbolag till Södra Skogsägarna AB. Bruket ligger i Melleruds kommun och sysselsätter ca 490 personer. Produktionen är helt inriktad på papperstillverkning. Södra Skogsägarna AB:s styrelse har beslutat att möjligheterna att avyttra Håvreströms Bruk skall undersökas. Lyckas bolaget inte med en försäljning kommer nedläggning av bruket att övervägas. I avvaktan på resultatet av bolagets försäljningsansträngningar är jag för dagen inte beredd att göra något uttalande.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Svaret är litet magert med tanke på de yviga uttalanden som gjorts av regeringsrepresentanter på senare tid. När jag för tre veckor sedan fick meddelande om att Håvreströms Bruk med dess 463 anställda var nedläggningshotat kände jag det som en nödvändighet att här i kammaren uppmärksamma frågan. Den är mycket viktig för Melleruds kommun och Dalsland i synnerhet. Håvreströms Bruk är det dominerade företaget i kommunen. Under de senaste två åren har arbetsstyrkan minskat från 626 till 463 personer, alltså en minskning med 163 personer på två år. Självfallet är rationaliseringar nödvändiga, men om denna utveckling fortsätter kommer ju bygden så småningom att dö ut. Melleruds kommun har drygt 11 000 invånare, och de drabbas givetvis hårt av dessa neddragningar. Därför är det viktigt att den uppkomna krisen kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Samhället måste här ta ett speciellt ansvar för den uppkomna situationen, och inte minst regionalpolitiken måste spela en avgörande roll. Industriministern besökte Dalsland i september månad, och jag vet att uttalanden då gjordes om att dalslänningarna skulle kunna känna sig tryggare om socialdemokraterna vann valet. Jag nämner detta för den händelse industriministerns minne skulle svika honom. Vilever i ett samhälle som ständigt förändras, ett samhälle där näringslivet har stora lönsamhetsproblem, industrier läggs ner och människor drabbas av arbetslöshet. Den långa och djupa internationella lågkonjunkturen förvärrar och påskyndar givetvis denna process. Många delar av vårt land har drabbats under senare år, och för att mildra uppkomna problem har staten i regionalpolitiskt syfte aktivt bidragit med lösningar. I riksdagen har socialdemokraterna i opposition som regel bjudit över. Varför? Jo, givetvis för att de vill verka pådrivande. Jag kan som ett exempel på detta nämna debatten om Svenska Varv, där socialdemokraterna var med och strödde miljarder omkring sig. Mot den bakgrunden är det, herr talman, litet märkligt att höra industriministern vid upprepade tillfällen yttra att det nu är slut med att ge pengar till industrin. Jag vill därför fråga industriministern: Är det någon fara för Håvreströms Bruk med tanke på det nya synsätt som industriministern nu har deklarerat? Vilka stödformer är det som skall upphöra?

Herr talman! I motsats till Ingvar Karlsson i Bengtsfors skall jag försöka hålla mig till det som frågan gällde, nämligen sysselsättningen vid Håvreströms Bruk. Jag tillstår gärna att det kanske är mindre lämpligt att debattera frågan i dag med tanke på de förhandlingar som pågår. Industriministern säger i svaret, att om bolaget inte lyckas med en försäljning av bruket, kommer nedläggning att övervägas. Givetvis tvingas man ibland att acceptera att företag som så att säga har framtiden bakom sig måste läggas ner, men detta är inte fallet när det gäller Håvreströms Bruk. I en intervju i TV 2:s Rapport den 24 oktober svarade industriministern på en fråga om var samhällets satsningar främst borde ske att han i första hand skulle satsa på pappersindustrin, och då speciellt på förädlade produkter, alltså inte enbart massa. Detta uttalande, herr talman, stämmer perfekt in på produktionen vid Håvreströms Bruk. Eftersom staten äger 40 96 av aktierna i företaget, har man ett stort ansvar för att de förhandlingar som nu pågår leder till ett positivt resultat. Jag skulle i det sammanhanget vilja vädja till industriministern om att han medverkar till att regeringen sätter in all den kraft som behövs för att säkra en fortsatt produktion av kvalitetspapper vid Håvreströms Bruk. I debatten säger man ofta att en eventuell nedläggning av ett företag måste ske under socialt acceptabla former. En nedläggning av verksamheten vid Håvreströms Bruk kan aldrig bli vare sig socialt eller samhällsekonomiskt acceptabel.
Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors betecknade mitt svar som magert. Svaret var ett besked om att försäljningsansträngningar pågår. Ägaren försöker alltså nu att sälja Håvreströms Bruk för att rädda jobben vid bruket. Jag hoppas att man skall lyckas i förhandlingarna. Men jag vill tillägga, herr talman, att med hänsyn till vad herr Karlsson sade kan man undra om han är ute efter att störa dessa förhandlingar.

Herr talman! Självfallet är jag inte ute efter att störa förhandlingarna på något sätt. Jag vill bara påminna om tidigare debatter i den här kammaren. Det här är min första debatt, men eftersom jag har läst snabbprotokollet vet jag att Thage Peterson i liknande ärenden inte har haft tunghäfta utan talat ganska frimodigt. Därför tycker jag att man i en debatt i den svenska riksdagens kammare kan ta upp de här frågorna. Jag förstår mycket väl när industriministern säger att förhandlingar pågår och att han i och med det inte vill uttala sig. Däremot har jag blivit oroad av de senare uttalanden som industriministern har gjort, där han säger att det nu är slut med stödet till industrin. Jag ställde frågan: Är det utifrån industriministerns nya synsätt någon fara för Håvreströms Bruk, och vilka stödformer skall upphöra? Mig veterligt har vi varit ganska överens om de stödformer som har förekommit. Jag upplever de nya uttalandena som en fara för Håvreström. Jag tror inte att Håvreström klarar sig utan någon form av stöd, och jag tror inte att industriministern anser det heller.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag vill arbeta för att det planerade internationella centret för genoch bioteknik förläggs till Sverige och Uppsala samt om min bedömning rörande tidpunkten för frågans avgörande. Arbetet med frågan om upprättandet av ett internationellt genoch biotekniskt centrum pågår sedan ett par år inom FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO. Syftet med centret är att främja sådan Nr 22 forskning och utbildning inom bioteknikens område som är av speciell Tisdagen den betydelse för att lösa u-ländernas problem. Eftersom projektet inte ryms 9 november 1982 inom UNIDO:s ordinarie budget har sekretariatet frågat vissa medlemsländer — däribland Sverige — om intresset att stå som värdland. En delegation från UNIDO besökte Sverige i augusti 1982 i syfte att närmare informera berörda svenska myndigheter och institutioner om planerna på centret. En omfattande dokumentation i frågan erhölls från UNIDO-sekretariatet i början av oktober. Denna dokumentation har remitterats till berörda svenska instanser. På grundval av bl.a. inkomna synpunkter kommer regeringen att fastställa Sveriges hållning i frågan om det planerade centrets förläggning. Det är angeläget att detta ställningstagande sker före mitten av december, då frågan kommer att diskuteras vid ett möte inom UNIDO. Vid detta möte kommer vi även att få en bättre uppfattning om andra länders inställning både till tanken på centret som sådan och i lokaliseringsfrågan. Enligt föreliggande planer kommer saken att slutligt avgöras vid en konferens någon gång under våren 1983. Redan på detta stadium önskar jag dock peka på några omständigheter som får övervägas i sammanhanget. Enligt nu aktuella planer kommer centret att få endast en lös anknytning till FN, vilket innebär att värdlandet kommer att få ett stort ansvar, såväl finansiellt som administrativt och sakligt. Värdlandet måste sannolikt vara berett att stå för investeringskostnaderna och garantera driften under fem år. Dessutom är det sannolikt att värdlandet måste delta i finansieringen även efter den inledande femårsperioden. Det gäller alltså ett omfattande och långsiktigt engagemang som ett enda land knappast kan stå för och som måste övervägas noga. Vidare vill jag erinra om att den svenska grundinställningen är att institutioner på u-landsområdet i möjligaste mån skall lokaliseras till u-länder. Av vikt i detta sammanhang är att flera länder, såväl isom u-länder, deklarerat att de önskar få centret förlagt till sitt land. Man måste också noga bedöma värdet av denna forskning i förhållande till annan u-landsforskning så att begränsade resurser används på bästa möjliga sätt. Det är därför viktigt att försäkra sig om att u-länderna fäster stor vikt vid denna forskning. Detta intresse skulle markeras om FN:s utvecklingsprogram, UNDP, kunde engagera sig i finansieringen av centret. Samtidigt vill jag framhålla att regeringen betraktar förstärkta insatser rörande forskning och utveckling på detta område som ytterst angelägna och att det är väsentligt att åtgärder övervägs så att u-ländernas intressen kan tillgodoses.

Herr talman! Jag tackar industriministern för ett fylligt svar på mina frågor. Den 24 maj i år frågade jag dåvarande industriministern, Nils Åsling, om hans inställning till frågan om förläggningen av ett internationellt centrum för genteknik och bioteknik till Sverige och Uppsala. Nils G. Åsling gav uttryck för ett positivt intresse och gav också det klara svaret att BMC i Uppsala var den lämpliga basen för centret om Sverige skulle bli värdland. Det är naturligtvis av stort intresse att nu få besked om huruvida den nuvarande regeringen har samma positiva grundinställning som den tidigare. Detta är bakgrunden till min fråga. I ett eventuellt centrum för genteknik och bioteknik kommer enligt planerna vetenskapsmän och tekniker från ioch u-länder att gemensamt ägna sig åt forskningsoch utvecklingsarbete rörande problem av intresse för u-länderna. Personalstaben beräknas uppgå till omkring 100 personer. Det är fråga om en utomordentligt viktig forskning av stor betydelse för u-länderna. Utan varje tvivel skulle också en lokalisering av centret till Sverige ge vårt land en del fördelar. Det skulle bli lättare att hit rekrytera internationellt högkvalificerade forskare och den intellektuella miljön skulle breddas. Det står också helt klart att Uppsala har särskilt goda förutsättningar att svara för värdskapet. I biomedicinska centrum — BMC i Uppsala finns ju en för hela Europa unik samlad och bred kompetens inom medicin, biokemi, biomedicin, farmaci, veterinärmedicin och agrikultur. Frågan om förläggningen av det internationella centret för genteknik och bioteknik är av naturliga skäl föremål för stort intresse både utomlands ochi vårt land. Här i riksdagen har Karin Israelsson och Britta Hammarbacken motionerat i frågan, och i våras hade vi, som sagt, en frågedebatt här i kammaren. Frågan står nu, som framgår av industriministerns svar, inför sitt avgörande. Den 13-17 december skall företrädare för UNIDO:s medlemsländer ha ett viktigt möte i Belgrad, och enligt industriministerns svar kommer sedan det slutgiltiga avgörandet att träffas under våren 1983. Nu konstaterar jag att under vissa förutsättningar är industriministern öppen för en lokalisering till Sverige. Jag betonar att det gäller under vissa förutsättningar. Jag konstaterar också att industriministern i denna fråga inte har deklarerat någon annan ståndpunkt än den Nils Åsling intog här i kammaren i våras. Jag har ingen anledning att för dagen polemisera mot Thage Peterson, eftersom frågan inom den närmaste tiden går in i sitt avgörande skede. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om regeringen överväger att Om verksamheten vidta några åtgärder för att förhindra den pågående industrinedläggningeni vid Masonite AB:s Rundviksverken. Masonite AB har sedan lång tid bedrivit industriell verksamhet i Rundvik och Västerbottens län. Verksamheten, som består av boardoch byggkomponenttillverkning samt sågverksrörelse, har svarat för en avsevärd sysselsättning. Masonite AB har beviljats lokaliseringsstöd för investeringar i industrianläggningarna. Enligt vad jag erfarit har boardoch byggkomponenttillverkningen överlåtits till ett nytt bolag, Swanboard Masonite AB, i vilket Masonites moderbolag Investment AB Skrinet är delägare. En viss personalreduktion har skett i samband med kapacitetsneddragning vid boardfabriken. Sågverket med tillhörande skogsfastigheter har överlåtits till ett nytt bolag, som ägs av fyra privatpersoner och Investment AB Skrinet. De nya ägarna har aviserat produktionsinskränkningar vid sågen och i samband därmed mycket stora personalminskningar. Enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd skall arbetsmarknadsstyrelsen med biträde av bl.a. länsstyrelsen utöva tillsyn över att lokaliseringsstöd utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Jag har vid kontakter med arbetsmarknadsstyrelsen erfarit att styrelsen inlett uppföljningsåtgärder. Skulle det därvid visa sig att de vid industrierna i Rundvik vidtagna åtgärderna strider mot villkoren för lokaliseringsstödet ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att pröva frågan om en återbetalning av lokaliseringsstödet skall aktualiseras. Jag kommer att noggrant följa utvecklingen vid Rundviksverken.
Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för ett mycket positivt svar. Jag tänker särskilt på beskedet om en prövning av bidragsansvaret och löftet att industriministern noggrant skall följa utvecklingen i Rundvik. Det finns goda skäl för regeringen och industriministern att studera det som har hänt i det stora industriföretaget i Rundvik de senaste 15 åren. Ännu så sent som för 10-15 år sedan hade man där en trygg sysselsättning för drygt 800 anställda. Företaget ägde värdefulla tillgångar i vattenkraft och betydande skogsmarker. Sedan har man successivt rustat ned. Man sålde tillgångarna i vattenkraft, men inte för att få 120 miljoner till investeringar i den kommun där man borde ha haft det helt avgörande ansvaret för människors utkomst och framtid — pengarna placerades huvudsakligen på andra håll, till stor del i snabba affärer som gav god ägarutdelning, medan det blev färre och färre arbetstillfällen i Rundvik. kunde i sista stund förhindra den affären. Man styckade upp bolaget i olika svårkontrollerade enheter, man köpte och sålde enheter, allt medan människor i hundratal miste sina arbeten. Det som nu fått droppen att rinna över är en affär för en kort tid sedan som på en gång skulle reducera dagens arbetsstyrka med ytterligare drygt 100 man. Nya intressenter hade köpt skogen och sågen och ville någon vecka efter affären friställa två tredjedelar av arbetskraften i den delen. Det är närmast en katastrof för arbetare och tjänstemän i Rundvik och ännu ett hårt slag för en hårt drabbad kommun, där Rundviksindustrin i årtionden svarat för det mesta av människors sysselsättning. Nordmalings kommun har drabbats mycket hårt av avvecklingen i Rundvik. Medan de flesta andra kommuner har kunnat glädja sig åt ökad sysselsättning sedan 1965 har antalet förvärvsarbetande i Nordmaling minskat med drygt 600. Det som har hänt i Rundvik på drygt tio år innebär i antal förlorade arbeten detsamma som det som för några år sedan drabbade Hörnefors på grund av NCB-kraschen — man har förlorat ca 500 arbeten. Under denna avveckling har Masonite fått tiotals miljoner i samhällsstöd. I Rundvik kommer säkert industriministerns besked i dag att tas emot mycket positivt. Ett arbete har påbörjats för att försöka vända de senaste årens avveckling till utveckling. Jag hoppas det arbetet skall få industriministerns fulla stöd. Jag hoppas också att industriministern är beredd att överväga ett ingripande, så att ett sådant agerande av ett företag som det vi nu har upplevt i Rundvik i framtiden kan stoppas.
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att bearbeta svenska köpare av handelsstål att handla svenskt och vilka ytterligare marknadsinsatser regeringen planerar för svenskt handelsstål. Bakgrunden till frågan är den stigande stålimporten och dess ökande andel av den svenska stålförbrukningen. Låt mig först säga att det är allvarligt när vår stålindustri inte förmår att försvara sina marknadspositioner på den egna hemmamarknaden, eftersom detta är ett tecken på en minskad svensk konkurrenskraft. De svenska stålverkens andel av den svenska ståltillförseln har minskat från omkring 60 96 i början på 1970-talet till ca 40 26 i dag, medan importandelen ökat i motsvarande omfattning. I allt väsentligt har den krympande svenska marknaden drabbat den svenska stålindustrin, som fått se sina leveranser minska kraftigt. Denna negativa utveckling av hemmamarknadsleveranserna har dock i någon mån kunnat kompenseras genom en under åren ökande export. Under första halvåret i år noterades f.ö. en ökning av stålexporten med 20 26 Nr 22 jämfört med motsvarande period föregående år. När det gäller frågan om eventuella statliga åtgärder för att öka andelen svenska stålleveranser till vår industri vill jag erinra om att Sveriges internationella handelspolitiska åtaganden i praktiken omöjliggör statliga subventioner ägnade att diskriminera import.

Herr talman! Formen bjuder ju att man skall tacka för svaret, så jag får väl göra det även om innehållet inte är mycket att tacka för den här gången. Det är alldeles uppenbart att industriministern inte ser någon möjlighet att agera i denna fråga. Han hänvisar bara till de handelsöverenskommelser som finns. Därför måste jag fråga om industriministern inte kan tänka sig att använda offertprincipen för att skapa marknader och stödja sysselsättningen inom svensk stålindustri. Det här är en allvarlig fråga. Det är viktigt inte bara för dagen utan också för framtiden att man tar tag i frågan om omstrukturering, att man tar tag i frågan om marknaden för den svenska stålindustrin. Målet att skapa en nationellt riktig industripolitik måste ges hög prioritet. Därför vill jag än en gång understryka att offertstödsprincipen måste få en belysning.

Herr talman! Jag delar Paul Lestanders oro över att de svenska stålföretagen har förlorat andelar på hemmamarknaden. I Paul Lestanders fråga antyds möjligheten att man systematiskt —i kampanjer eller vad han nu är ute efter — skulle påverka köpare av handelsstål att välja svenska leverantörer. Jag hoppas naturligtvis att de väljer svenska leverantörer och att de svenska stålproducenterna producerar kvalitetsstål till priser som gör att de kan bli konkurrenskraftiga på hemmamarknaden. Där har ju devalveringen nu inneburit ett nytt läge för köpare och säljare. Men jag vill tillägga att några styrmedel för att bearbeta svenska köpare av handelsstål att köpa från svenska verk inte står regeringen till buds. Regeringen är naturligtvis positiv till att ffträmja de svenska handelsstålverkens konkurrenskraft inom de ramar som våra handelspolitiska åtaganden medger. Under årens lopp har vi också ansett det förenligt med de handelspolitiska ramarna att stötta företagens omstruktureringsarbete för att få fram en effektivare stålindustri.

Herr talman! Jag noterar den positiva viljan men också den totala avsaknaden av konkreta idéer, förslag och handlingslinjer.

Herr talman! Rune Backlund har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen för de anställda vid sulfatfabriken i Vaggeryd. Sulfatfabriken i Vaggeryd, Jönköpings län, ägs av Munksjö AB. Massan som tillverkas vid anläggningen används till största delen vid Munksjös papperstillverkning i Jönköping. Munksjö driver även en sulfatfabrik i Aspa, Örebro län. Båda massafabrikerna har f.n. ett lågt kapacitetsutnyttjande. Enligt vad jag erfarit från bolaget är avsikten att i fortsättningen enbart driva en sulfatfabrik i koncernen. Bolaget har gjort en teknisk och en ekonomisk utvärdering av sina två sulfatfabriker. Resultatet av utvärderingen har blivit att bolaget upptagit MBL-förhandlingar om en nedläggning av Vaggerydsfabriken. Jag har vid kontakter med bolaget framhållit det angelägna i att Munksjö noggrant prövar om det finns någon möjlighet till samarbete med övrig skogsindustri i området som kan medföra att utrymme ges för båda sulfatfabrikerna. De möjligheter jag tänker på är samarbetsprojekt, alternativt en försäljning av någon fabrik. Jag har redan inom lokaliseringssamrådets ram vidtagit åtgärder för att sådana diskussioner skall komma till stånd.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Inemot 300 personer går i dag arbetslösa i Vaggeryds kommun. Den höga arbetslöshetssiffran beror dels på att driften vid Munksjö virkesfabrik upphört, dels på den allmänna lågkonjunkturen. När Munksjös styrelse för en månad sedan meddelade att man skulle inleda förhandlingar med de anställda om en nedläggning också av sulfatfabriken, skapade detta stor misstämning och oro för framtiden bland de anställda. För en liten kommun med ca 12000 invånare blir problemen mycket stora, när två stora företagsenheter med flera hundra anställda på samma ort inom loppet av ett par år läggs ned. Fullföljs den av Munksjös styrelse beslutade nedläggningen vid halvårsskiftet nästa år och ingen förbättring inträffar på arbetsmarknaden, kommer Vaggeryds kommun att finnas med bland de tio av arbetslöshet hårdast drabbade kommunerna. Det är inte första gången sysselsättningen hotats vid sulfatfabriken — senast var det i samband med hela koncernens ekonomiska svårigheter hösten 1981. Den föregående regeringen beslutade vid ett par tillfällen om ekonomiska insatser som gjorde det möjligt att avvärja de akuta problemen och skapa förutsättningar för fortsatt drift. Jag tolkar industriministerns svar så att regeringen inte är beredd att göra några ekonomiska insatser. Om de av industriministern skisserade möjlig heterna till samarbete, alternativt försäljning, inte lyckas, återstår såvitt jag Nr 22 kan förstå endast en nedläggning — ett accepterande av det som styrelsen har Tisdagen den föreslagit. 9 november 1982 Då blir min följdfråga: Om de här åtgärderna inte lyckas, är industrimi nistern beredd att ge länsstyrelsen i Jönköpings län erforderliga medel till stödåtgärder i olika former som kan underlätta nya företagsetableringar och en omstrukturering av näringslivet i Vaggeryd?
Herr talman! Den frågan får vi diskutera då. Jag menar att jag nu vidtagit åtgärder i överensstämmelse med de löften som jag gav nere i Jönköping för någon vecka sedan, dvs. att inom lokaliseringssamrådets ram med de medel som står till förfogande få till stånd diskussioner med ägaren. Skulle det visa sig att resultatet inte blir sådant som jag, de anställda, kommunen och de berörda i Jönköpings län hoppas på, får vi ta en diskussion då.

Herr talman! Jag förstår att industriministern har svårt att ge ett besked på den här punkten. Men såvitt jag kan förstå har man under en längre tid försökt sälja anläggningen i Aspa och icke lyckats. Därför misstänker jag att det är svårt att klara problemen med hjälp av de lösningar som industriministern har föreslagit.
Genom förra regeringens agerande skapades under sommaren 1982 en allt bättre bas, på vilken Lesjöfors AB skulle kunna fortbestå. Regeringsskiftet synes ha inneburit att den positiva utvecklingen stoppats upp och frågan återigen glider in i ett osäkert läge. Detta skulle vara till stort förfång för de anställda och kommunen, då alternativa möjligheter på arbetsmarknaden är ytterligt begränsade. Mot denna bakgrund vill jag fråga: Är regeringen beredd att öka sin insats i rekonstruktionen av Lesjöfors AB, med hänsyn till de svårigheter som kan föreligga för de anställda och de berörda kommunerna att teckna erforderligt kapital?
Då är det bra om det finns en handlingsberedskap som gör att man kan vidta åtgärder i Vaggeryds kommun, innan man står inför ett fullbordat faktum.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om regeringen är beredd att öka sin insats i rekonstruktionen av Lesjöfors AB med hänsyn till de svårigheter som kan föreligga för de anställda och de berörda kommunerna att teckna erforderligt kapital. Bakgrunden till frågan är att de anställda vid Lesjöfors AB ansökt om statlig medverkan till ett övertagande av bolaget. De anställda har begärt att staten skall efterge fordringar på ca 43 milj.kr. och tillskjuta ytterligare 40 milj.kr. Regeringen är beredd att medverka i de anställdas rekonstruktionsförslag genom ett ytterligare kapitaltillskott på högst 25 milj.kr. utöver de 15 milj.kr. som regeringen redan ställt till bolagets förfogande. En förutsättning för en sådan statlig medverkan är dock att det av Lesjöforsgruppen planerade och att övriga av gruppen angivna förutsättningar för rekonstruktionen föreligger. Några insatser därutöver kan icke påräknas.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag måste ändå säga att jag tycker det var kolossalt negativt. Frågan om Lesjöfors AB:s framtid har blivit en lång följetong, och inom ramen för en enkel frågas behandling är det inte möjligt att gå igenom de olika turerna. Den förre industriministern Nils Åsling beskylldes redan före valet för att ha dragit frågan om stöd till Lesjöfors AB i långbänk. Alla som följt frågan vet att det inte var någon lätt sak att säga ja till de propåer som förelåg. Ytterligare fakta borde föreligga. Men arbetet med utredningar och planering har fortgått och gjort möjligheterna större att få fram ett positivt beslut med största möjliga säkerhet för brukets framtid och för den framtida sysselsättningen. Den förra regeringen hade med andra ord en positiv inställning till att hjälpa Lesjöfors och de anställda. Den 2 september beviljades Lesjöfors AB en statlig garanti på 10 milj.kr. för att ge de inblandade tid att arbeta på alternativa vägar för att nå fram till ett personalövertagande. Detta arbete har fortgått, och nu har den nya regeringen lovat att stödja Lesjöfors AB, men ställt vissa krav, bl.a. att eget kapital skall plockas fram. Det säger också industriministern i svaret. Nu har kommunen m.fl. ställt upp med pengar. De anställda själva skulle plocka fram 3 milj.kr., men den summan har man inte kunnat ta fram — det fattas väl 500 000 kr. enligt de senaste rapporterna. Enligt regeringens krav skulle kapitalet samlas in före den 17 november. Oron för sysselsättningen och inför framtiden är fortfarande stor i Lesjöfors. Det har dragit långt ut på tiden, och nu kan man mer än någonsin tala om långbänksdragande. När det nu fattas bara några hundra tusen, frågar man sig: Skall ytterligare förhalning ske? Kan inte staten gå in med de pengar som fattas, så att uppbyggnadsarbetet kan komma i gång? Här ligger avsikten med min fråga. Det är osäkert hur ägarsammansättningen blir. Lesjöforsgruppen går nu ut till en vidare krets, till hela befolkningen i Lesjöforstrakten, för att söka kapital. Nu har man flera fakta på bordet än tidigare. Olika vägar har prövats. Nu kan man, enligt min uppfattning, inte hålla på längre. Nu borde, med hänsyn till de löften som givits, regeringen gå in och ta ansvaret, även om det skulle röra sig om några hundra tusen kronor mer i lånegaranti. Industriministern anger kraven och säger att en förutsättning för att statlig medverkan skall ske är att Lesjöforsgruppen samlar ihop kapitalet på 17,2 milj.kr. Sedan skall övriga angivna förutsättningar också föreligga, men några insatser därutöver kan inte påräknas. Menar verkligen industriministern att det skulle behöva hänga upp sig på en så liten summa som 500 000 kr., om det inte är mer som fattas?
Herr talman! Bertil Jonasson betygsätter mitt svar som negativt. Det måste vara ett s.k. Värmlandsskämt. Det är ju ett besked om att regeringen är beredd att medverka när det gäller de anställdas rekonstruktionsförslag — något som den gamla regeringen inte var beredd att göra. Vi har alltså gett Lesjöforsgruppen och de anställda ett positivt svar. Bertil Jonasson talar också om långdragning. Vi fattade ett beslut, innan vi kom i regeringsställning, vilket Bertil Jonasson mycket väl vet. Vi fick detta ärende, därför att den förra regeringen hade vänligheten att överräcka det till den kommande regeringen, när man inte kunde samla sig till ett beslut. Då fattade vi ett snabbt beslut som företagsledningen och de anställda i Lesjöfors berömde oss för, därför att vi, utan långdragning, kunde samla oss till ett beslut, innan vi hade tillträtt. De löften vi gav kommer vi att hålla. Men Lesjöforsgruppen gjorde sina utfästelser, som innebar att den skulle klara ett eget kapital på 17,2 milj.kr. och i övrigt genomföra rekonstruktionen enligt de givna förutsättningarna. Jag är icke beredd att göra några som helst avvikelser från den uppgörelsen.
Herr talman! Industriministern får ursäkta mig, men om man håller så benhårt på vad som nu gäller att man inte medger en något större lånegaranti —om det hänger på den i ett slutskede — måste jag säga att systemet är mycket stelbent. Det sades före valrörelsen att ju längre detta drog ut på tiden, desto svårare skulle det vara att få in nya order. Det var en fråga som skulle väga tungt i detta fall. I alla de rapporter som kommer ser man hur svårt det är att få in dessa pengar. Det är fråga om ett belopp på ca en halv miljon, vilket inte är så mycket med hänsyn till hur många anställda det gäller. Är man så stelbent att man inte kan höja det beloppet, då är det inte lätt. Jag vet att gruppen i Lesjöfors jobbar och står i på alla sätt för att klara dettas.k. beting som den har fått, och jag inbillar mig ändå att detta inte skall behöva falla på grund av att det fattas en halv miljon kronor — då är man verkligen stelbent från regeringens sida, det är min uppfattning.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Bertil Jonasson egentligen är ute efter. Detta är ingen dålig statlig insats. Det är en insats på 83 milj.kr. som den tillträdande regeringen tvingades att ta ett beslut om, bl.a. av det skäl som Bertil Jonasson åberopar, nämligen att företaget inte skulle lida skada på grund av ordersituationen och affärsuppgörelserna. Det är inte, Bertil Jonasson, fråga om något av oss uppställt beting, utan det gäller något som är i enlighet med den plan som Lesjöforsgruppen gjorde upp. Där ingick ett antal förutsättningar, och en av dessa var mycket bestämd, nämligen att 17,2 milj.kr. skulle läggas upp på bordet, innan en proposition presenterats för riksdagen, och det kravet kvarstår oförändrat. Jag vill än en gång uttala, som jag redan gjort flera gånger, att jag hoppas att Lesjöforsgruppen skall lyckas i sitt arbete att klara rekonstruktionen och bevara bruket och sysselsättningen. Jag ser många och svåra problem för gruppen och för bruket, men den socialdemokratiska regeringen kommer att infria det löfte som den har givit. Det behöver Bertil Jonasson inte hysa något tvivel om när han reser hem till Värmland.
Herr talman! Industriministern säger att han inte vet vad jag är ute efter. Jag är bara ute efter att försöka få till stånd en lösning på en fråga som har varit mycket betydelsefull för Värmland, nämligen att klara sysselsättningen iLesjöfors. Det gäller Filipstads kommun i östra Värmland, vilken är alldeles speciellt illa ute när det gäller sysselsättningen och där det finns mycket små möjligheter till annan verksamhet. Nu säger industriministern att det inte är fråga om något beting utan om vad Lesjöforsgruppen själv har sagt att man skall åstadkomma. Det är bra om det är så, och jag är glad om vi kan genomföra detta. Vad jag är ute efter är dock att det inte kan få hänga upp sig på några hundratusental kronor i en slutomgång. Jag vill trots allt tolka det sista som industriministern sade så, att man skall hålla det givna löftet om hjälp till Lesjöfors. Det får man i så fall göra, även om det skulle kosta något mer i form av statlig lånegaranti. Jag hoppas att frågan skall kunna lösas på den vägen.
Herr talman! Bertil Jonasson försöker nu göra en tolkning av mitt inlägg som icke överstämmer med dettas innebörd. Jag menar att den socialdemokratiska regeringen har sträckt sig så långt som vi kan göra i Lesjöforsärendet. Vi har givit ett löfte om en ytterligare kapitalinsats under vissa alldeles bestämda förutsättningar, och de måste uppfyllas. Jag vill vidare ännu en gång göra Bertil Jonasson uppmärksam på att den tillträdande socialdemokratiska regeringen snabbt samlade sig till ett beslut till gagn för Lesjöfors, för de anställda och deras familjer och för Värmland, ett beslut som Bertil Jonasson inte fick från den avgående regeringen. Ger inte det Bertil Jonasson en tankeställare?
Herr talman! Jag har inte kritiserat den nya regeringen för detta. Jag tycker att det var bra att den handlade som den gjorde. Men vi skall också ha klart för oss att det, som jag har framhållit i resonemangen i denna fråga, dessförinnan fanns så många oklara faktorer att det inte var lätt för den förra regeringen att fatta beslut i frågan. Allt arbete i efterhand har också styrkt detta. Industriministern säger att socialdemokraterna nu har sträckt sig så långt som det går. Ja, det kan så vara, men jag vill ändå säga att man borde kunna lösa frågan genom förhandlingar i slutomgången. Jag kan inte finna annat än att det skulle vara möjligt. Jag vet att industriminister Åsling gjorde vad han kunde. Han sade visserligen nej till vissa förslag som hade framförts, men det fanns vid det tillfället inte möjlighet att göra något annat. Nu har man dock kommit nästan ända fram till målet. Man bör då se till att man inte stupar på mållinjen.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att underlätta rekryteringen av läkare i vissa landsting. Anledningen till frågan är den svåra läkarsituationen i Västerbottens inland. Socialstyrelsen undersökte i september i år vakansläget beträffande läkartjänster i landet. Resultaten föreligger ännu inte i slutlig form. Jag har emellertid inhämtat preliminära uppgifter från Västerbottens läns landsting som visar att situationen där fortfarande är bekymmersam. En förbättring totalt sett kan dock förmärkas i Västerbotten. När det gäller den öppna vården har andelen vakanser sjunkit något sedan förra året och ligger nu på 15 76. Samtidigt har antalet tjänster ökat väsentligt. Antalet läkare verksamma inom den öppna vården i Västerbotten har enligt socialstyrelsens undersökning ökat från 72 år 1981 till 94 år 1982. Liksom John Andersson anser jag att man aktivt måste verka för att få läkare att i större utsträckning arbeta även i glesbygder. När det gäller tjänstefördelningen i landet kan konstateras att den är jämn och solidarisk. Den reella läkarfördelningen har dock inte gått att påverka så som varit avsikten. Efter vad jag har inhämtat beror detta bl.a. på att vikariatsmöjligheterna i främst de största universitetsstäderna ständigt ökar. Läkare kan då stanna kvar i dessa mer attraktiva områden som vikarier, medan sjukvårdshuvudmännen i glesbygderna får svårt att tillsätta ordinarie tjänster. Detta är en fråga om solidaritet mellan landstingen. Det är enligt min mening angeläget att de enskilda landstingen följer de läkarfördelningsprogram och läkarplaneringsramar som socialstyrelsen utarbetar i samråd med bl.a. sjukvårdshuvudmännen. Därigenom skulle en jämnare fördelning av läkare kunna nås i olika delar av landet. Jag kan försäkra John Andersson att jag skall verka för att staten i överläggningar med företrädare för sjukvårdshuvudmännen aktivt kommer att påverka utvecklingen mot en mera solidarisk läkarförsörjning.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Som nämnts i frågan ställde jag för snart tre år sedan en fråga om samma problem till dåvarande statsrådet Elisabet Holm. Hennes svar gav lugnande besked om att problemet skulle ordna upp sig. Det har inte blivit så. Tvärtom synes situationen ha blivit sämre. Det hjälper inte att kommunerna bygger villor med subventionerade hyror. I dag är endast 10 av 21 läkartjänster i Västerbottens inland besatta. Man kan också förstå att läkarna inte är så pigga på att söka dessa tjänster, när t.ex. den situationen kan uppstå att två läkare på en femläkarstation även får ta hand om en annan läkarstation och därutöver skall ha jourtjänstgöring varannan natt. Man förstår att de flyr fältet vid första bästa tillfälle. Efter vad jag har erfarit har även nya bestämmelser som gäller sedan den 1 september i år medfört att situationen blivit sämre. Bestämmelserna skall enligt uppgift innebära att medicine studerande och AT-läkare inte längre får ha förordnande som vikarierande distriktsläkare. I det här sammanhanget kan jag inte undgå att också erinra om att representanter för läkarkåren i dag kräver att man framöver skall minska utbildningen av läkare. Detta krav upplever nog människorna i glesbygden och i mina hemtrakter som mycket underligt. Det enda jag kan utläsa av svaret är statsrådets försäkran att försöka påverka utvecklingen mot en mera solidarisk läkarförsörjning. Jag tycker att det borde finnas sådana möjligheter.

Jag tror att folket som bor i dessa trakter inte alls är nöjda med detta svar, och tyvärr kan inte heller jag vara det.
Herr talman! John Andersson säger att det måste vidtas mera radikala åtgärder, men jag hörde inte av hans inlägg att han har några förslag till åtgärder. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med detta problem, med en hårdare styrning. Ett sätt är att använda tvång av något slag, exempelvis att läkare under forsatt vidareutbildning inte får tillgodoräkna sig tjänstgöring på vikariat för specialistkompetens. Ett annat sätt är ökad information om fördelarna med att arbeta i vissa delar av landet. I t.ex. Norrbotten har landstinget och läkarföreningen gått samman i en informationskampanj, och resultatet av den är en markant förbättring. Där kan man visa på att vakanserna inom den öppna vården har minskat från 35 96 1979 till 17,6 Po i år, trots att 20 nya tjänster har tillkommit under samma tidpunkt. Jag vill hävda, som jag sade i mitt svar, att detta til syvende og sidst är en fråga om solidaritet mellan de olika landstingen. Jag kommer naturligtvis att diskutera de här problemen både med Landstingsförbundet och med Nr 22 Läkarförbundet för att undersöka hur man skall kunna ändra denna sneda Tisdagen den
Herr talman! Den senaste upplysningen kan jag också tacka för — det var den i Västerbotten ett litet längre gående svar. för handikappade Det kanske är en brist att jag inte har några egna förslag till åtgärder för att», fl. lösa dessa problem. Men det är ju till regeringen man vänder sig och frågar. Om jag kommer på något radikalt förslag kan jag återkomma motionsvägen. Jag försökte framställa ett förslag när jag diskuterade denna fråga med Elisabet Holm, nämligen möjligheten att förlägga AT-tjänstgöring ute på distriktsläkarstationerna. Det innebär att det måste finnas en ordinarie distriktsläkare, men det skulle hjälpa upp situationen om man kunde styra AT-tjänstgöringen ut till läkarstationerna. Detta förslag var den dåvarande sjukvårdsministern inte så pigg på att prova, men det kanske går bättre för den nya regeringen att titta på det.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra uppsägning av personer som är anställda med lönebidrag vid allmännyttiga organisationer. John Andersson befarar att ett stort antal uppsägningar i Västerbottens län blir följden av att det hundraprocentiga lönebidraget för vissa anställda vid allmännyttiga organisationer sänks till 90 76 den 1 juli 1983. Det problem som John Andersson pekar på har aktualiserats av ett antal organisationer, bl.a. Handikappförbundens Centralkommitté, HCK. Organisationerna har vänt sig till arbetsmarknadsdepartementet och begärt fortsatt hundraprocentigt lönebidrag. Framställningarna behandlas f.n. i regeringskansliet. Riksdagen har behandlat frågan om lönebidragets storlek till de allmännyttiga organisationerna vid flera tilifällen. Arbetsmarknadsutskottet har uttalat att eftersom organisationerna tagit över statens roll som kollektivavtalspart är det skäligt att de också har ett ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av avtalsuppgörelserna. Jag stod bakom detta uttalande som ledamot i utskottet, och jag har inte ändrat uppfattning i sakfrågan. Jag vill vidare erinra om att organisationerna begärde och fick en lång övergångstid att planera för hur den egna kostnadsandelen om 10 96 skulle finansieras. Riksdagsbeslutet om bidragsreglerna togs redan våren 1979. Jag anser det riktigt att riksdagens beslut i den här frågan fullföljs och utgår ifrån 101 att organisationerna tar sitt ansvar för de lönebidragsanställda. Reformen innebär också att de lönebidragsanställda omfattas av lagen om anställningsskydd och att uppsägningar måste prövas enligt lagens regler.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, fastän jag på de handikappades vägnar får beklaga att det inte ställs i utsikt eller ges några löften om åtgärder för att förhindra ifrågavarande uppsägningar. Vi upplever ju en svekdebatt både i denna församling och ute i landet. Sedan jag tagit del av arbetsmarknadsministerns svar skulle jag vilja läsa upp ett stycke ur den socialdemokratiska partimotionen 1979/80:994 som just berör den här frågan: ”Socialdemokraterna ser allvarligt på de farhågor för arkivarbetarnas framtida sysselsättning som nu uttrycks av företrädare för vissa organisationer. Vi kan inte acceptera att handikappade förlorar tidigare möjligheter till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. En sådan utveckling måste förebyggas genom i god tid insatta motåtgärder.

Detta rimmar dåligt, tycker jag, med arbetsmarknadsministerns svar på min fråga. Jag hade väntat mig att man från socialdemokratiskt håll skulle stå fast vid de principer som man fastslagit i sin partimotion och som man fick igenom i utskottet — det framgår av utskottets skrivning. Jag tycker att regeringen bör följa utvecklingen och se till att dessa handikappades framtida sysselsättning inte äventyras, särskilt som man från socialdemokratiskt håll tidigare inte kunnat acceptera något sådant. Enbart i Västerbotten rör det sig om ett femtiotal anställda som kommer att varslas om uppsägning. I hela landet är det, såvitt jag vet, ca 8000 personer som är anställda med lönebidrag. Man är nu i färd med att göra en enkät om hur många som kommer att förlora sina jobb. HTF uppskattar att det är omkring 150 personer. Denna enkät är ännu inte helt klar, men den kommer att redovisas inom kort. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern ändrar sin attityd i det här fallet och står fast vid vad som sägs i den socialdemokratiska partimotionen.

Herr talman! Jag tänker stå fast vid det som sades i motionen om att vi skall följa det här väldigt noga. Men i den motionen fanns faktiskt också en uppslutning ifrån socialdemokraternas håll till principen att man skulle ha en nedtrappning till de 90 procenten. Vad vi krävde var en lång övergångstid — vi precis som organisationerna —, och vi ville att frågan skulle följas väldigt noga. Det fanns 1979 en oro på många håll i samhället för att denna nedtrappning skulle kunna få negativa konsekvenser. Om man nu ser på vad som hänt sedan dess kan man tack och lov säga att utvecklingen inte stöder dessa Nr 22 farhågor. Tisdagen den Det finns i dag ungefär 9 300 personer med lönebidrag som är anställda i 9 november 1982 allmännyttiga organisationer. Av dessa fanns ungefär 5 300 när lönebidraget infördes den 1 juli 1980. Det är den gruppen som hittills har fått 100 26. Men Om arbetsmarknade övriga, alltså 4 000 anställda, har rekryterats enligt de nya principerna, den i Västerbotten dvs. med 90-procentigt bidrag. Det tyder på att organisationerna som grupp för handikappade inte har de svårigheter som vi och andra var rädda för. m.fl. Får jag tillägga att jag tycker att det är mycket viktigt att ha med i perspektivet att det inte är någon välgörenhet som organisationerna skall bedriva gentemot de anställda. De anställda ger organisationerna ett mycket stort tillskott, en mycket god arbetskraft. Jag tycker att det är viktigt att ha i minnet att detta är ett tillskott för organisationerna. Ibland har jag litet svårt att förstå den här diskussionen, eftersom det på sina håll verkar som om man inte uppfattade detta som en vettig och riktig arbetskraft, och jag beklagar om så är fallet.
Herr talman! Det är klart att dessa personer bör betraktas som en god arbetskraft, och det har jag inte heller ifrågasatt. Men om dessa organisationer inte längre har råd, så drabbas ju de handikappade. Det är de handikappade som drabbas — jag tänker i detta fall inte på organisationerna, utan på de handikappade. Jag vill också citera vad utskottet skrev —i hastigheten hittade jag inte detta citat när jag gjorde mitt första inlägg. Socialdemokraterna ställde sig bakom denna skrivning: ”Utskottet vill i anslutning till motionerna betona att regeringen direkt bör följa utvecklingen och om den skulle ge anledning därtill lägga fram erforderliga förslag så att inte syftet med reformen — att skapa fler arbetstillfällen för handikappade och att förbättra det nuvarande arkivarbetets status — förfelas. Riksdagen bör i lämpligt sammanhang få en redovisning för resultatet av regeringens granskning.

Herr talman! Inom regeringen kommer vi att följa det här väldigt noga, dels därför att vi har ett riksdagsbeslut bakom oss — vi socialdemokrater drev fram det —, dels därför att det är en i sak mycket viktig fråga att bevaka. Vi kommer också att ge riksdagen den redovisning för situationen som har begärts. Som jag sade tidigare behandlas f.n. i regeringskansliet den framställning som bl.a. HCK men också ett antal andra organisationer kommit in med och där de här farhågorna tas upp. Vi är inte färdiga med det arbetet och kan alltså inte ge något svar ännu. När det gäller att följa denna 103 fråga väldigt noga behöver John Andersson alltså inte vara orolig. Däremot tycker jag att det i den grundläggande principfrågan, att organisationerna skall ha ett eget arbetsgivaransvar, finns väldigt starka skäl att stå fast vid detta. Det gäller framför allt utifrån de handikappades egna synpunkter. I den här diskussionen skall vi inte glömma att det handlar om ett tillskott för organisationerna.
Herr talman! Man får inte heller glömma bort att det som gjort det möjligt för nämnda organisationer att anställa den aktuella arbetskraften är just det hundraprocentiga statsbidraget. Vidare noterar jag att arbetsmarknadsministern kommer att följa frågan väldigt noga, och det är jag mycket glad över. Men kom ihåg att man nu är i färd med att varsla de här människorna om uppsägning. Jag hoppas att framställningen från de handikappade kommer att behandlas mycket positivt i regeringskansliet. Om så blir fallet, är jag helt nöjd med den här frågestunden.
Herr talman! Jag vill bara säga att det faktiskt inte är så att det enbart är det hundraprocentiga bidraget som har lett till att den här anställningsformen finns. Som jag redovisade förut är det nämligen så att genom de nya reglerna, som innebär ett 90-procentigt statsbidrag, har över 4 000 personer anställts i organisationerna med lönebidrag. Enbart i Västerbottens län, som ju John Andersson kommer från, har 175 nyrekryteringar gjorts efter den 1 juli 1980. Det visar alltså att tvärtemot vad många tidigare befarat, har organisationerna ansett att även den 90-procentiga nivån på statsbidrag möjliggör nyanställningar. Jag tycker att vi skall hälsa med tillfredsställelse att det har blivit på det sättet.

Herr talman! Sören Häggroth har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att ungdomen i Norrbotten skall kunna få inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har i slutet av oktober månad presenterat ett arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram för nära 4 miljarder kronor. Med denna satsning kommer antalet personer sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska medel i vinter att uppgå till ca 180 000 eller ca 4 90 av arbetskraften. I sysselsättningspaketet ingår bl.a. medel till beredskapsarbeten för ytterligare ca 20 000 personer, möjligheter för AMS att utöka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningen och tidigareläggningar av statliga investeringar för drygt 1 miljard kronor. Dessa projekt är valda så att de skall ge omedelbar effekt på sysselsättningen. Särskild hänsyn har tagits till det extremt svåra sysselsättningsläget i Norrbottens län. Närmare 183 milj.kr. har avdelats för byggoch anläggningsarbeten i detta län. Denna summa utgör 18 96 av värdet för tidigareläggningen. Bl. a. skall en ny passagerarterminal vid Kallax flygfält byggas. De senaste åren har den dominerande andelen av sysselsatta i beredskapsarbete varit ungdomar, och jag utgår från att även detta medelstillskott i första hand kommer att bereda ungdomar arbete. Av de medel som regeringen kommer att föreslå riksdagen att bevilja för beredskapsarbeten kommer Norrbotten enligt uppgifter som vi har fått från arbetsmarknadsstyrelsen att tilldelas 165 milj.kr. Därutöver kommer regeringen som ett direkt stöd till ungdomarna att bevilja 90 milj.kr. till ungdomsplatser för ungdomar under 18 år. Med dessa medel beräknas 8 000 nya ungdomsplatser kunna inrättas. För att öka möjligheterna till yrkesutbildning för de ungdomar som inte kommit in på gymnasieskolan och som nu är arbetslösa har regeringen avsatt 14 milj.kr. för ytterligare ca 2 000 gymnasieplatser fr.o.m. vårterminen. Slutligen vill jag erinra om vad statsministern anförde i sin regeringsdeklaration om ett utvecklingsprogram för Norrbotten. Inom regeringskansliet pågår f. n. tillsättning av en särskild ”Norrbottengrupp”, och förberedelser har inletts för ett veckolångt besök i Norrbotten redan denna månad.

Herr talman! Ungdomsarbetslösheten är ett svårt problem, oavsett var den härjar i vårt land. Skälet till att jag har ställt den här frågan till arbetsmarknadsministern är det utomordentligt svåra läget i Norrbotten. Jag vill under den här korta stunden i kammaren särskilt betona det som händer i malmfälten. Sedan 1976 har arbetslösheten ökat med ungefär 300 90 enbart i Kiruna kommun, och ungdomarna är de som drabbas särskilt hårt. Ett av skälen är att det i stort sett råder anställningsstopp i varenda industri. Det positiva är de åtgärder som föranletts av olika utlokaliseringar till malmfältskommunen. Det stora antalet är ett problem, utflyttningen ett annat — och den möjligheten blir mer och mer begränsad allteftersom arbetslösheten tilltar i den övriga delen av riket. Vi har tomma bostäder. I Kiruna kommun kommer vi nästa år att ha en kostnad på ungefär 4 milj.kr. enbart för tomma bostäder. Vi ser också att konsumtionsmönstret nu förändras i mycket snabb fart i malmfältskommunen, vilket leder till att nästan alla typer av verksamheter har problem att vänta. Utan att vara alltför dramatisk vill jag säga att vi står ganska nära den dag då problemen är så stora att vi kanske kommer att ha svårt att hantera utvecklingen fortsättningsvis. Målsättningen, åtminstone när det gäller malmfälten, måste vara att arbetslösheten inte får tillåtas att stiga över nuvarande nivå. Därför är det orimligt att tillåta att de som nu är varslade inom LKAB avskedas — det är en omöjlig åtgärd med tanke på samhällenas fortlevnad. Det gäller att fortsätta utlokaliseringarna från statliga verk som ger särskilt kvinnor möjlighet till sysselsättning, att genomföra den utvecklingsplan som poängterats i regeringsdeklarationen och naturligtvis också att stödja de projekt som har till syfte att ändra och utveckla näringslivet i Norrbotten. Det brådskar med dessa åtgärder. Men jag vill ändå tacka arbetsmarknadsministern för det svar som jag har fått här i dag.
Herr talman! Jag håller med om att situationen i Norrbotten, inte minst i malmfältskommunerna, är ytterligt allvarlig. Den är naturligtvis i väldigt hög grad allvarlig för ungdomen. I svaret har jag redovisat de arbetsmarknadspolitiska insatser som vi gör och kommer att göra. Vi kan konstatera att det i statistiken från arbetsförmedlingarna för den senaste månaden redovisades en ökning med närmare 1000 ungdomar i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, där tyngdpunkten låg på fler beredskapsarbeten. Jag vet att ungdomarna uppe i malmfältskommunerna naturligtvis inte helst av allt vill ha beredskapsarbete, men som en åtgärd av dem vi har tillgängliga som går att genomföra snabbast är beredskapsarbetena ändå en bättre lösning än den öppna arbetslösheten. Malmfältsproblemen är mycket stora, och det är också därför regeringen genom industridepartementet och arbetsmarknadsdepartementet om knappt 14 dagar kommer att skicka upp en delegation som skall se på problemen och på de olika projekt som man lokalt vill föra fram för att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter. Jag håller alltså helt med om att situationen i Norrbotten är oerhört allvarlig och kräver alldeles speciella åtgärder.

Herr talman! Kersti Johansson har frågat mig när regeringen har för avsikt att ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att sätta i gång byggandet av en ny förvaltningsbyggnad för polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö. Regeringen uppdrog den 20 maj 1976 åt byggnadsstyrelsen att t.o.m. bygghandlingar projektera en ny förvaltningsbyggnad för polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö. I beslutet föreskrevs bl.a. att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov förelåg med hänsyn till sysselsättningsläget. Projekteringen är numera avslutad, och byggnadsstyrelsen har hemställt om byggnadsuppdrag. Nr 22 Jag är väl medveten om att särskilt polisens lokaler i Nässjö är dåliga och Tisdagen den att det är angeläget att få ett nytt polishus. Men mot bakgrund av det 9 november 1982 ekonomiska läget måste även mycket angelägna byggnadsinvesteringar noggrant prövas. Jag ser ingen möjlighet för regeringen att nu ge klartecken för byggstart. Samtidigt vill jag erinra om att behovet av konjunkturoch arbetsmarknadsåtgärder fortlöpande övervägs inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. De lokaler som polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö har till sitt förfogande är sådana att byggnation av ny förvaltningsbyggnad måste igångsättas så snart som möjligt. Såväl arbetslokaler och personalrum som lokaler för allmänheten är otillräckliga, och polismyndighetens lokaler har ej heller de funktioner som krävs av en tidsenligt utrustad polisstation. Yrkesinspektionen i länet har också riktat allvarliga anmärkningar mot lokalerna i fråga. Enligt uppgifter som vi har erhållit har dessutom såväl polisstyrelsen som byggnadsstyrelsen prioriterat polishuset i Nässjö högt. Om arbetsmarknadsläget tidigare ej motiverat byggstart, så är situationen i dag en annan. I länsarbetsnämndens senaste statistik redovisas höga arbetslöshetssiffror inom byggsektorn i länet och i Nässjö. Flera byggnationer har visserligen färdigställts och kommer att färdigställas under hösten, men det byggnadsprogram som därefter är planerat inom Nässjö kommun är det minsta på länge. Det gör det nödvändigt att åtgärder vidtas för att situationen inte skall förvärras. Det skulle vara otillfredsställande att hamna i en situation där antalet arbetslösa byggnadsarbetare ytterligare ökar. Jag menar att det går att undvika genom att sätta i gång byggnationen av nya lokaler för polisoch kronofogdemyndigheterna, lokaler som alltså är planerade och som behövs. Jag finner det därför angeläget att regeringen snarast ger klartecken för projektet. Det är angeläget inte minst därför att det behövs ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö för personalen. Jag hade kanske hoppats på ett mera positivt svar. Jag känner väl till beslutet från den 21 oktober om tidigareläggning av statliga investeringar på drygt en miljard. Även Jönköpings län fick del av detta. Men jag noterade också att det var det näst minsta beloppet som gick till det här länet där arbetsmarknadsläget snabbt försämras. Men jag utgår som sagt från att man vid nästa prövning tar med detta projekt.

Herr talman! Vi antog som sagt ett byggpaket den 21 oktober. Det omfattade bl.a. Jönköping och kan möjligen vara ett tecken på att åtgärderna så småningom skall närma sig Nässjö också. Jag är väl medveten om att polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö är i behov av nya 107 lokaler. Jag kan försäkra att jag kommer att följa det här ärendet mycket noga.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att under innevarande riksmöte lägga fram en proposition om ändring av valkretsindelningen i Malmöhus län enligt det utredningsförslag som presenterades våren 1980. För val till riksdagen är riket indelat i 28 valkretsar. Indelningen följer i de flesta fall länsindelningen, men det finns några undantag. Malmöhus län är ett sådant undantag. Det länet är indelat i två valkretsar, nämligen den s.k. fyrstadskretsen, som består av Malmö, Helsingborgs, Landskronas och Lunds kommuner, och Malmöhus läns valkrets, som omfattar resten av länet. Frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län har diskuterats i olika sammanhang under senare år. I en promemoria från 1980 föreslog en särskild utredare att indelningen skulle ändras så, att fyrstadskretsen avskaffades och länet delades in i tre valkretsar. Förslaget remissbehandlades, men någon proposition lades inte fram på grundval av promemorian. Jag har förståelse för dem som vill ha en ändring av valkretsindelningen i Malmöhus län. Samtidigt är jag tveksam till en lösning som enbart inriktar sig på Malmöhus län. Det är också angeläget att beslut som rör valsystemet fattas i största möjliga enighet mellan de politiska partierna. Jag skall därför nu undersöka vilka förutsättningar som finns att uppnå en sådan enighet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för att han svarade så snabbt på min fråga. ”Enligt min mening står det klart att valkretsindelningen i Malmöhus län inte är ändamålsenlig.” Ja, orden är inte mina — även om jag gärna instämmer — utan förre justitieministern Carl-Axel Petris. Att jag sedan länge intresserat mig extra mycket för den här frågan beror inte bara på att jag själv är från länet, utan också på att jag deltog i 1974 års utredning om valkretsindelningen. Utredningen, liksom de flesta remissinstanser som hade att yttra sig över utredningen, ansåg att valkretsindelningen i Malmöhus län borde ändras så att Malmö kommun utgjorde en valkrets och länet i övrigt delades upp i en nordlig och en sydlig valkrets med vardera ca 10 fasta mandat. ”Det är särskilt i ett område som kritiken mot den nuvarande valkretsin delningen vuxit sig stark. Det är i Malmöhus län. Genom att indelningen inte Nr 22 anpassats till de nya förutsättningar som skapats av kommunindelningsreformen består i dag både länsvalkretsen och fyrstadskretsen av geografiskt åtskilda områden. Detta innebär praktiska problem för partiorganisationernainte bara vid valtillfällena utan även under övriga perioder. Valkretsarna i detta område har inte den naturliga utbredning som är en förutsättning för den lokala förankring som motiverar hela systemet med valkretsar. En reform av valkretsindelningen i Malmöhus län framstår därför som mycket angelägen.” Det kan tilläggas att de två valkretsarna i länet är de enda i hela landet som inte är geografiskt sammanhängande. Alltnog — justitieminister Petri lät företa en särskild utredning för Malmöhus län, som jag ju också refererat till i min fråga. Eftersom alla demokratiska partier där var ense om att indelningen borde ändras samt också om hur den nya indelningen borde se ut, tog jag och många med mig för givet att det skulle bli en proposition i den riktningen 1980. Det blev emellertid ingen proposition, och justitieministern medgav att det berodde på att folkpartiet i länet plötsligt svängt och därvid enighet inom de tre regeringspartierna inte uppnåddes. Uppenbart var också att socialdemokraterna i Malmöhus län, som från början var positiva till reformen, ändrade attityd när de tre regeringspartierna inte var eniga. I och för sig kan man ha förståelse för detta, men nu är ju situationen annorlunda. Nu har socialdemokraterna alla möjligheter att få ett brett stöd — ja, kanske total enighet kring en eventuell proposition. Jag är alltså mycket positiv till justitieministerns vilja att undersöka förutsättningarna för att uppnå enighet över blockgränserna. En sådan ny underbar natt ställer vi moderater gärna upp på. Jag tackar för svaret och har inte fler frågor att ställa.

Fru talman! Konstitutionsutskottet skall enligt 3 kap. 16 § riksdagsordningen till kammaren för slutligt ställningstagande anmäla vilande beslut i ärende angående grundlag. Så sker i konstitutionsutskottets första betänkande för riksdagsåret 1982/83. Bland de vilande förslagen återfinns frågan om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m.m. Dessa ändringar berör regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. För att göra riksdagens arbete mera ändamålsenligt har KU arbetat för en samlad behandling av betänkanden som innehållsmässigt har samband med varandra. Det är orsaken till att vi under denna punkt på dagordningen också behandlar ytterligare tre betänkanden, nämligen betänkandena om ett reformerat kyrkomöte, om prästval och om viss ändring av kyrkolagen. Beträffande grundlagsändringarna yrkar jag på att riksdagen slutgiltigt antar de vilande förslagen. Då det gäller övriga förslag från utskottet yrkar jag bifall till hemställan på samtliga punkter i de betänkanden som nu är under behandling. Beträffande prästval föreligger en reservation från vänsterpartiet kommunisterna, som på nytt är representerat i utskottet. Från majoritetens sida kan vi inte dela de farhågor som uttalas i motion 45 om att den nya ordningen vid tredjegångstillsättningar av kyrkoherdar kan få negativa följder för de kvinnliga prästerna. Besvärsrätt föreligger mot domkapitlets beslut om tillsättningar, och det ser vi som en tillräcklig garanti. Däremot har vi i fullständig enighet velat medverka till att utplåna den relikt från 1686, som ger uttryck för ett förlegat synsätt och som har uppfattats som stötande för de handikappade som vill bli präster. Av någon outgrundlig anledning har den levat kvar i 19 kap. 2 § i kyrkolagen. Det finns ingen sörjande vid denna paragrafs hädanfärd. Utskottet har ägnat mera tid åt utformningen av det betänkande som till sin huvuddel handlar om ett reformerat kyrkomöte. Grundlagsändringen, som riksdag och kyrkomöte blivit eniga om, har banat väg för ett omfattande lagstiftningskomplex. Hos vänsterpartiet kommunisterna har reformerna på kyrkans område väckt farhågor om att de kan få till föjd en permanentning av statskyrkosystemet. Det är en uppfattning som vi socialdemokrater inte delar. Jag vill instämma i vad Hilding Johansson — tidigare vice ordförande i konstitutionsutskottet — som ingående arbetat med dessa frågor, yttrade i denna kammare i april i år.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 De kan, sade han, bli väsentliga steg mot större frihet och självständighet, mot ökad demokrati och vidgad lekmannastyrelse, mot mer arbetsduglighet och vitalitet. Det är att hoppas att Hilding Johansson får rätt i sin förmodan att det inte blir de sista stegen utan att reformviljan hålls levande. Utskottet har i betänkande nr2 ägnat ett vetydande arbete åt att kommentera vad som sagts i proposition och av kyrkomöte om det nya kyrkomötets möjligheter att besluta inom det icke lagreglerade området. Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning att kyrkomötet som ett offentligrättsligt organ inte kan handha andra uppgifter än som anges i grundlag eller annan lag. Men den nya kyrkoministern, Bo Holmberg, hade rätt, då han i en TV-utfrågning för en tid sedan såg det som något hoppfullt för framtiden — sett från önskemålet om en vänskaplig skilsmässa mellan stat och kyrka - att kyrkomötets beslut i framtiden blir förankrade genom en bred folklig representation. Riksdagen har inte att uppträda med pekpinne gentemot kyrkan. Men utskottet har ansett det viktigt att understryka att ledamöterna i kyrkans högsta beslutande församling får möjlighet att verka som ett samlande och opinionsbildande organ inom hela kyrkans område. En av kyrkan självvald utveckling mot ökad verksamhet inom det inomkyrkliga området för kyrkomötet är, som jag ser det, spegelbilden av att detta får en bredd som det hittills saknat. En sista synpunkt. Under hela denna långa process av utredningar och debatt om statskyrkan har socialdemokratin i regeringsställning och opposition hållit fast vid uppfattningen att bakom författningsändringar och kyrkliga reformer skall stå en mycket bred majoritet. Det innebär för var och en av oss att vi får finna oss i att många av våra resp. önskemål inte kan blir helt tillgodosedda. Följer riksdagen i dag utskottet, kan vi vara ganska tillfredsställda med att den gemensamma nämnare som vi nått så stor enighet om är liktydig med ett inte obetydligt kyrkoreformatoriskt resultat.

Fru talman! De ärenden som vi nu behandlar var till sin huvuddel föremål för riksdagsbehandling i våras, då riksdagen fattade det första beslutet om de grundlagsändringar som vi i dag har att pröva på nytt. Jag skall därför bara kort beröra några aspekter på de kyrkliga lagstiftningsfrågor som behandlas i de betänkanden som vi nu har oss förelagda. Vad gäller den första punkten i konstitutionsutskottets betänkande nr 1, dvs. formerna för den kyrkliga lagstiftningen, finns det enligt min mening inte anledning att tillägga något till den debatt som vi hade i våras, utöver en förhoppning om att dessa reformer skall göra det möjligt för svenska kyrkan att arbeta på ett effektivt sätt i en rad avseenden. Däremot vill jag inte — kanske i olikhet med andra debattörer på det här området — göra några uttalanden åt någotdera hållet om vad detta betyder för kyrka-stat-frågan. Den saken får nog vila ännu ett bra tag. Vi har enligt min mening inte antagit de här reformerna i syfte att vare sig skilja kyrkan från staten eller befästa sambandet. Utgångspunkten har varit att vi genom dessa reformer skulle ge kyrkan bättre arbetsvillkor — ingenting annat. De andra aspekterna får enligt min mening behandlas i annat sammanhang. Jag har, fru talman, heller ingenting att tillägga när det gäller övriga förslag till grundlagsändringar. Vad gäller konstitutionsutskottets betänkande nr 2 om ett reformerat kyrkomöte m.m. finns det emellertid anledning att säga några ord. Betänkandet bygger på den grundlagsändring som jag just nämnde och ger riktlinjer för det nya kyrkomötets verksamhet. Det är enligt moderata samlingspartiets uppfattning viktigt att det nya kyrkomötet och den nya kyrkliga centralstyrelsen ges reella möjligheter att bli — för att citera utskottets skrivning — ”ett samlande och opinionsbildande organ inom kyrkans hela arbetsområde”. Detta låter kanske självklart, eftersom de reformer som vi nu står i begrepp att besluta om just handlar om att låta kyrkomöte och centralstyrelse framträda som auktoritativa organ när det gäller att i skilda sammanhang föra kyrkans talan. Nu är det emellertid så att reformen i första hand handlar om de offentligrättsliga befogenheter som tillkommer kyrkomötet. Frågan är vad som därutöver kan anses rimligt att kyrkomötet beslutar om eller vad som centralstyrelsen kan komma att få ägna sig åt. Det finns här, fru talman, ett besvärligt avvägningsproblem. En strikt formaljuridisk tolkning är inte rimlig. Då skulle stora delar av den frivilliga kyrkliga verksamheten falla utanför kyrkomötets och centralstyrelsens verksamhet. Det finns emellertid i dag tvärtom ett stort behov av att just kyrkomötet och centralstyrelsen tar ett samlat grepp över de kyrkliga frågorna. Det är därför konstitutionsutskottet understryker att något hinder inte möter att överlåta åt de valda ledamöterna i kyrkomötet och i svenska kyrkans centralstyrelse att handha även sådana uppgifter som tillhör den icke lagreglerade verksamheten. Å andra sidan, fru talman, måste naturligtvis gränser dras upp för de kyrkliga centrala organens verksamhet som bl.a. tar hänsyn till ekonomiska realiteter. Det är självfallet inte acceptabelt att dessa organ vidtar åtgärder som får långtgående ekonomiska konsekvenser, som går utanför de givna befogenheterna. Men, fru talman, än en gång bör understrykas att något tvivel icke bör råda om att syftet med reformen är att göra kyrkomöte och centralstyrelse till just de organ som kan ta ett samlat grepp över den kyrkliga verksamheten i den mån det inte uttryckligen ankommer på andra organ, t.ex. riksdag eller regering. Låt mig också säga några ord om det moderata särskilda yttrandet om ärkebiskopsval. Från att ha varit primus inter pares, den främste bland likar, bland biskoparna får ärkebiskopen nu ett försteg framför sina kolleger så till vida att han blir självskriven ordförande i svenska kyrkans centralstyrelse. Detta blir naturligtvis en mycket maktpåliggande position. Det aktualiserar frågan om det är rimligt att ärkebiskopsval förrättas som hittills, dvs. att bara lekmännen i ärkestiftet plus domkapitlet men exkl. lekmännen i de övriga stiften får vara med och välja. Det finns anledning att titta på hur reformen slår ut och efter ett tag ta ställning till om det inte vore lämpligt att bredare förankra ärkebiskopsvalen än vad som nu har varit fallet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandena 1, 2, 4 och 5.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på den föreslagna ändringen i tryckfrihetsförordningens 2 kap. 14 §. Orsaken är följande. Offentlighetsprincipen är det kanske viktigaste enskilda elementet i det medborgerliga frioch rättighetssystemet. Till offentlighetsprincipen hör dels förhandlingsoffentlighet, dvs. allmänhetens rätt att bevista förhandlingar inför myndighet, dels handlingsoffentlighet, dvs. allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar och fritt söka i offentliga diarier. Som en väsentlig del av offentlighetsprincipen räknas också rätten att vid sökande i och utbekommande av allmänna handlingar vara anonym. Det är sålunda enligt svensk offentlighetsrätt förbjudet att avkräva en sökande medborgare uppgifter om vederbörandes identitet. Det är också förbjudet att efterforska den sökandes syfte, dvs. vad vederbörande har för motiv till att begära offentliga handlingar och vad han avser att använda uppgifterna till. Det är bl.a. därför justitieombudsmannen i olika sammanhang har betonat att myndigheters offentliga registraturer skall vara så belägna och anordnade att allmänheten skall kunna besöka dem utan att passera någon form av personkontroll, där den besökandes identitet eller syfte undersöks. När riksdagen nu beslutar godta ändringen — eller snarare tillägget — i tryckfrihetsförordningen 2:14, banar det väg för en betydande inskränkning i anonymitetsskyddet. Den nya formuleringen lyder så här: ”Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.” Man inskränker alltså ett tidigare generellt anonymitetsskydd — det måste vara innebörden, såvitt jag förstår. Det är ju en grundlag, och den skall tolkas efter bokstaven. Medan skyddet för anonymiteten hittills varit ovillkorligt, blir det nu plötsligt möjligt för en myndighet att genomtränga det, nämligen om myndigheten själv påstår sig behöva detta för sin prövning av fallet. Vi menar att den nya formuleringen är felaktig, och även förvirrad, av främst två skäl. För det första behöver man inte alls röra vid den personliga anonymiteten för att kunna pröva om en viss handling skall lämnas ut eller ej. Av betydelse för en sådan bedömning är enbart handlingens karaktär, inte alls den sökande medborgarens namn eller identitet i övrigt. För det andra bör en bestämmelse som rör anonymitet inte placeras i den paragraf där den nu placerats, eftersom denna paragraf behandlar proceduren vid bedömning av handlingars offentlighet och tillvägagångssättet när man begär att få ut handlingar. Frågan om anonymiteten behandlas på annat ställe i tryckfrihetsförordningen —f. ö. i ett annat kapitel. Det är helt ologiskt att i en paragraf delvis ta tillbaka vad som står på ett helt annat ställe i samma lag, när man inte har någon hänvisning som förbinder de båda ställena i lagen. Den föreslagna förändringen är alltså enligt vår mening både en inskränkning i medborgarnas rättigheter och ett exempel på dålig lagformulering. Vpk vill inte godta sådana exempel på grundlagssystemets upplösning. Det är bakgrunden till vårt avslagsyrkande. Man kan ju som bekant inte yrka några ändringar när ett vilande grundlagsförslag behandlas för andra och slutgiltiga gången, utan man har att välja mellan att anta eller förkasta det.
Fru talman! När förslaget om den aktuella grundlagsändringen behandladesi en första omgång fördes ju en ingående debatt om de här frågorna. Jag vill bara understryka vad jag då sade, att vi naturligtvis står bakom de ändringar i tryckfrihetsförordningen rörande offentlighetsprincipens tilllämpningar på ADB-upptagningar som beslutades åren 1973-1974. Det gäller också kravet på att samma regler skall gälla för ADB-upptagningar som för handlingar av traditionell typ. Jag underströk vid det tillfället att man i framtiden bör se till att man förhindrar svårigheter vid tillämpningen av denna princip. Jag ser alltså inte det här grundlagsförslaget som någon urholkning av offentlighetsprincipen.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till konstitutionsutskottets huvudtalesman här. Vi undantar fall där det är fråga om att efterforska brott o. d. Det finns ju särskilda föreskrifter om sådana undantag, så dem kan vi Nr 23 lämna därhän. Men om vi tidigare har haft en ovillkorlig anonymitetsrätt och Onsdagen den vi nu inför ett tillägg i en paragraf i tryckfrihetsförordningen, som under vissa 10 november 1982 omständigheter sänker anonymitetsskyddet och alltså gör det möjligt att efterforska den sökandes identitet, kan man fråga sig: Vad är detta annat än Vilande grunden sänkning av anonymitetsskyddet och en försämring av en av de klassiska lagsändringar, grundlagsenliga rättigheterna? Jag kan inte fatta innebörden av detta på m.m. något annat sätt. Min fråga blir då: När ni nu har infört den här paragrafen och när Olle Svensson påstår att det inte är någon inskränkning i anonymitetsskyddet, varför har ni då över huvud taget infört den? Vad syftar den till? Varför står den i detta egendomliga sammanhang? Det har vi funderat över, och vi är tacksamma för ett svar.
Fru talman! Förändringen har inte tillkommit av en slump eller av en sinkadus. Den förbereddes mycket noga av en parlamentarisk utredning. Avsikten med denna är att underlätta tillämpningen av offentlighetsprincipen—även sedan vi har fått en teknisk utveckling, som Jörn Svensson här ofta framhållit har lett till faktiska svårigheter när det gäller tillämpningen. Jag anser alltså att denna lag om ändring i tryckfrihetsförordningen av den som läser förarbetena måste betraktas inte som en urholkning av offentlighetsskyddet utan som ett stöd för detta.

Fru talman! Jag tror inte heller att det här tillägget har tillkommit av en sinkadus. Jag är helt övertygad om att någon har haft en avsikt med det. Det är just den saken som jag vill ha belyst. Vad är det för avsikt man har? Man har alltså i ett stycke i tryckfrihetsförordningen, som behandlar proceduren när det gäller att få ut allmänna handlingar, plötsligt infört ett tillägg som under vissa omständigheter, om det är nödvändigt för att bedöma om en handling skall lämnas ut, medger efterforskning beträffande den sökandes identitet. Varför har man gjort det? Vad fyller det för praktisk funktion? I vilka situationer blir det över huvud taget aktuellt att genombryta ett anonymitetsskydd — när en medborgare utnyttjar sin rättighet, uppträder fullt lagligt, begär att få ut en handling, vars utlämnande kan bedömas helt utan att man efterforskar vederbörandes personnamn, bostad eller något sådant? Det kan t.ex. vara fråga om en journalist som inte har lust att uppge sitt namn därför att han är ute efter att avslöja missförhållanden och inte vill att detta syfte skall framgå, och han har författningsenlig rätt att insistera på sin anonymitet. Varför skall man då ge myndigheten möjlighet att i samband med prövningen av huruvida en handling får lämnas ut eller inte efterforska vederbörandes identitet? Vad tjänar det för syfte? Kan man inte avgöra frågan om handlingens offentlighet och möjligheten att lämna ut den precis som man gjort hittills, utan att efterforska identiteten? Jag förstår inte syftet med det hela. Problemet kan inte heller vara annorlunda om det är en pappershandling som den sökande efterfrågar eller om det gäller uppgifter som tas fram på en dataskärm. Det är i princip samma sak. Vad myndigheten naturligtvis kan ha ett intresse av är att försäkra sig om att den sökande har kompetens att sköta dataterminalen, eftersom han när det är fråga om databaserat material måste kunna detta. Den synpunkten kan jag förstå, men detta kan myndigheten försäkra sig om utan att efterfråga vederbörandes namn och syfte. Jag förstår inte i vilka praktiska situationer den här inskränkningen i anonymitetsskyddet är ämnad att fungera.